Herr talman! Vi är väl vid det här laget ganska överens om att vuxenutbildningen står i främsta raden av reformer som kontinuerligt skall genomföras.

Låt mig bara enkelt konstatera, att år 1963 väcktes en motion i denna kammare av bl.a. herr Westberg, herr Svensson i Ljungskile och herr von Friesen, som just rörde vuxenutbildningen, dess organisation och framtida utveckling. I december 1967 framlade en arbetsgrupp inom folkpartiet en skrift med namnet »Vuxenutbildningen», där hela vuxenutbildningsproblematiken togs upp och där många förslag och synpunkter fördes fram, som nu förverkligas. Faktum är att regeringens förslag i propositionen liksom åtskilliga av de förslag som framlagts under de senaste åren i många stycken innebär ett uppföljande av flera av de förslag som finns omnämnda i denna skrift. Jag tänker t.ex. på att den nuvarande skollagens 2 8 innehåller en bestämmelse som anger att kommunerna är skyldiga att på olika sätt sörja för undervisning av barn och ungdom. Vi påtalade att det i skollagen också bör finnas en uppgift om att kommunerna skall ha till uppgift att främja åtgärder, som syftar till att bereda vuxna människor möjligheter till undervisning, d.v.s. att skollagen kompletteras. Vi ansåg att vuxenutbildningen är en viktig uppgift för kommunerna. Någon sådan förändring av skollagen har ännu inte skett. År 1967 framhöll vi också i den nämnda skriften att en samordning mellan olika vuxenutbildningsorgan borde komma till stånd. Vid sidan av de regionalt och lokalt ansvariga organen — jag tänker på länsskolnämnder och skolstyreiser — borde det finnas särskilda rådgivande och samordnande organ, vuxenutbildningsnämnder på länsplanet och vuxenutbildningsråd på den kommunala nivån. I dessa organ borde företrädare för olika vuxenutbildnings anordnare ingå, t.ex. studieförbund, andra organisationer, företag, myndigheter o.s.v. Denna fråga har i varje fall inte ännu vunnit riksdagsmajoritetens bifall. Vi påpekade 1967 i vår skrift också att det inom 'skolöverstyrelsen fanns särskilda byråer som handlade frågor rörande folkbildning, omskolningsverksamhet o.s.v. Såvitt jag vet finns det i dag byråer eller avdelningar, som vuxenutbildning samt folkbildning. Men i den proposition som vi nu har att behandla, 35 år 1970, står det faktiskt att man inom skolöverstyrelsen nu överväger att skapa en enhetlig organisation för vuxenutbildningsfrågor. Det heter ordagrant: »Detta är en angelägen uppgift.» År 1970 har man i varje fall funnit att det som sades från vårt håll för några år sedan var ganska riktigt, och man betecknar det som en angelägen uppgift att en sådan samordning kommer till stånd. När det gäller den kommunala vuxenutbildningen har vi påtalat att minimiantalet 12 aktiva studerande när det gäller gymnasiekurs i ett visst ämne för vuxenstuderande är för högt, därför att främst i glesbygderna råder förhållanden som då kan minska möjligheterna att få till stånd olika kurser. I propositionen talas det om att Kungl. Maj:t har givit ett stort antal dispenser i detta avseende. Vi har i motioner hävdat att vi vill vidga befogenheterna för länsskolnämnd att ge dispens. Utskottet har »med tillfredsställelse konstaterat Kungl. Maj:ts inställning i dispensfallen» och räknar med samma generositet i fortsättningen. Vi har alltså låtit oss nöja med: detta, även om jag gärna hade sett att man hade följt det förslag som innebär att minimiantalet sänkts, t.ex. till 8. År 1967 framhöll vi också beträffande vuxenutbildningens lokaler att ungdomsskolans lokaler kan användas även för olika former av vuxenutbildning och att man vid planering av framtida skolbyggen bör redan från början ta hänsyn till de speciella krav som en studiemiljö för vuxna ställer. En annan fråga av ett visst intresse — den är för övrigt uppmärksammad i propositionen på sidan 16 — gäller ett riksrekryterande vuxenutbildningscentrum. Vi framhöll då att det borde finnas ett sådant centrum i Stockholm utöver dem 'som finns i Norrköping och Härnösand. Detta skulle fungera som ett forskningsfält om vuxenpedagogiska frågor för Stockholms universitets pedagogiska institution och för lärarhögskolan i Stockholm. Vi ansåg att detta borde kunna utvecklas till en vuxenutbildningens verkstad. Det omnämnes refererande i propositionen, vilket i alla fall tyder på att man läst folkpartiets skrift, och det är ju intressant. När det så gäller en annan värdefull och viktig fråga, korrespöndensundervisningen, vill jag nämna att korrespondensundervisningen väl även kommer att ha kvar viktiga uppgifter när den kommunala vuxenutbildningens organisation är utbyggd. De korrespondensinstitut som finns har också stor erfarenhet av vuxenutbildningens olika problem, och den erfarenheten gäller det att utnyttja effektivt vid vuxenutbildningens fortsatta utbyggnad. Därför är det enligt min uppfattning viktigt att samhället på olika sätt söker åstadkomma ett positivt samarbete med korrespondensinstituten. Vi betonade vidare i den skrift som jag flera gånger hänvisat till att det finns en rad angelägna områden inom den vuxenpedagogiska forskningen, där ett arbete måste komma i' gång. Ett näraliggande forskningsområde avser de pedagogiska hjälpmedlen för vuxenstuderande. Det är ganska välbekant att de läroböcker som finns i marknaden i flera avseenden inte är vidäre lämpliga för vuxenbruk, bla. beroende på att ordval, illustrationer 0. s. v. är avpassade för barn och ungdom och inte för vuxna. Vi föreslog då att ett antal tjänster för forskning och undervisning i vuxenpedagogik eller praktisk pedagogik, särskilt vuxenpedagogik, skulle inrättas samt att välutrustade forskningsinstitutioner skulle knytas till dessa tjänster. ” . Vidare påtalade vi att det i lärarutbildningen för alla lärare fr.o.m. grundskolans högstadium och uppåt borde införas särskilda kursmoment om vuxenpedagogik och metodik wvid undervisningen av vuxna. För en grupp av lärare bör tyngdpunkten i den pedagogiska och metodiska skolningen läggas vid vuxenutbildningens problem. Detta är en sak som också finns berörd i den proposition som vi nu har att behandla. Där påpekas att 1969 års riksdag beslutade, att en särskild praktiskpedagogisk utbildning om två terminer för lärare inom folkhögskolan skulle anordnas vid lärarhögskolan i Linköping. Där framhålles vidare att det i propositionen 52 år 1969 angående lärarutbildning för folkhögskolan betonades, att det är angeläget att man inom den reguljära ämneslärarlinjen ägnar allt större uppmärksamhet åt vuxenutbildningen i dess olika former. Statsrådet Moberg anförde då också att det är viktigt att man på ämneslärarlinjen kan få till stånd en praktisk-pedagogisk utbildning söm är särskilt anpassad för den statliga och kommunala vuxenutbildningen. En sådan utbildning borde anordnas vid lärarhögskolan i Stockholm inom ramen för den reguljära ämneslärarutbildningen. Detta ligger i linje med de önskemål som vi tidigare har uttalat. Vi krävde också att vissa delreformer skulle genomföras. Vi föreslog att omedelbara åtgärder på det studiesociala området skulle komma till stånd, att all examination av privatister vid gymnasier och fackskolor skulle göras kostnadsfri, att barnpassning skulle anordnas o.s.v. Vidare föreslog vi att åldersgränsen 40 år skulle slopas, och detta har också skett. Beträffande studielånen anförde vi att möjligheten för en vuxenstuderande att få studielån är beroende av bl.a. vilken inkomst den sökandes make eller maka eventuellt har. Detta ansåg vi vara olämpligt, och det gör vi fortfarande. Det är t.o.m. önskvärt och rimligt att kvinnor, som efter en tids hemarbete önskar återvända till förvärvslivet via en period av studier, får en särskild studiestödsstimulans. Jag nämnde nyss korrespondensinstituten, och jag vill tillägga att de korrespondensstuderande i studiesocialt hänseende fortfarande är missgynnade. I den skrift som har utarbetats av arbetsgruppen inom folkpartiet uttalades att all målinriktad korrespondensundervisning borde göras kostnadsfri för deltagarna. Det kunde praktiskt ordnas så att korrespondensinstituten fick rekvirera medel från staten allteftersom eleverna fullgjorde olika kursmoment; därefter skulle instituten betala tillbaka de kursavgifter som i förväg hade betalats av eleverna. Staten borde enligt vår mening också svara för kostnaderna för de preparandkurser som korrespondensinstituten anordnar för sina elever, bl.a. i samband med examinationen. Vi skisserade också några huvudlinjer för framtidens studiesociala stöd och menade att en parlamentarisk kommitté borde tillsättas för att utarbeta ett förslag till ett helt nytt studiesocialt system för vuxenstuderande. Sedan dess har det tillsatts en speciell kommitté, kommittén för studiestöd åt vuxna, den s.k. SVUX. Den har nu till uppgift att föreslå ett nytt studiesocialt system, och jag har personligen fått möjlighet att arbeta inom denna kommitté. Vi har också förordat att en allmän sysselsättningsförsäkring borde införas och att administration och finansiering av denna skulle byggas upp i anknytning till ATP-systemet. Den skulle alltså vara obligatorisk och tillförsäkra alla människor en viss ekonomisk grund trygghet vid arbetslöshet men också ge erforderligt studiesocialt stöd, bl.a. till de vuxna som på grund av näringslivets strukturförändringar tvingas utbilda sig för ett nytt yrke. Slutligen förde vi inom arbetsgruppen fram en hel del synpunkter både på vuxenutbildningen och på utbildningen över huvud taget i radio och TV. Jag vill bara helt kort påminna om att vi föreslog en helt ny institution, Sveriges utbildningsradio—TV, som skulle svara för produktion och sändning av rikstäckande undervisningsprogram. Där borde det skapas möjligheter för ett antal lokala utbildningsarrangörer att inom givna ramar använda radio och TV som komplement till eller ersättning för undervisning i mer traditionella former. Denna verksamhet skulle finansieras med skattemedel, och målsättningen borde vara att den tredje TV-kanalen helt skulle användas för utbildningsändamål samt att Sveriges utbildningsradio—TV = borde överta skolradion och skol-TV från Sveriges Radio och svara för de rikstäckande undervisningsprogrammen också för ungdomsskolan. Dessutom förekom förslag beträffande radiooch TV-korrespondensuniversitet. Jag skall inte närmare gå in på dessa frågor nu, liksom inte heller på förslaget om universiteten som ett serviceorgan för det övriga samhället. Den föreliggande propositionen 35 betonar den viktiga roll som folkbildningen spelar inom vuxenutbildningen. Här föreslås åtgärder som skall medföra förbättrade arbetsvillkor för studiecirklarna, d.v.s. en höjning av maximibidraget från 20 kronor till 30 kronor per studietimme, varav högst 24 kronor kan användas till ledararvode. Vidare föreslås en differentiering av stödet så att högre bidrag utgår till sådan studieverksamhet som kan medverka till en utjämning av utbildningsklyftan — det särskilda tilläggsbidrag till den undervisning som sker i de fyra ämnen som särskilt anges och till kommunikationsfärdigheten hos handikappade. Detta särskilda bidrag till viss studieverksamhet på 10 kronor per timme skall användas till ledararvode och studiemateriel. Det är en form av stimulansbidrag eller rättare sagt en kostnadsersättning. Nu har emellertid moderata samlingspartiet yrkat avslag på detta och vill minska anslaget till studiecirklarna med en miljon kronor. I stället vill man ge pengarna till studieförbunden, till arbetsmarknadsorganisationernas fackligt inriktade kurser och till centrala internatkurser. Det har inte jag kunnat gå med på, och jag tycker inte heller att det är riktigt. Vidare har moderata samlingspartiet uttalat att man vill att statsbidrag skall utgå till studiecirkelverksamhet utan att hänsyn tas till antalet studieveckor eller antalet sammankomster per vecka, och att fem timmar per sammankomst skall vara det högsta medgivna. Såvitt jag begriper blir resultatet att denna verksamhet inte längre kan kallas studiecirklar. Det blir i stället något slags skola — koncentrationskurser. Om fem timmar per sammankomst skall vara det högsta medgivna timantalet, blir det nästan en heldagsundervisning, och den kan väl i så fall knappast ske på kvällstid. Vidare föreslås i propositionen alt anslaget — till — studiecirkelverksamheten skall öka med 38 miljoner och att anslaget till studieförbundens organisationskostnader och pedagogiska verksamhet höjs med 1,5 miljoner kronor. Till kommunal vuxenutbildning utgår för närvarande statsbidrag för studiehandledning och studieoch yrkesorientering med högst 13 procent av timantalet. Detta bidrag föreslås öka på grundskolans högstadium till 25 procent. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet föreslås utgå för kostnader för undervisning, resor och inackordering med 100 procent Detta är onekligen en stegvis förbättring, som är betydelsefull. Vi har också accepterat det mesta, även om vi anser att det kanske ännu inte är de stora greppen på vuxenutbildningens område som är tagna. Jag skulle till detta vilja säga någonting om den särskilda försöksverksamhet som nu skall tas upp och som omnämnes i propositionen, den som den s.k. FÖVUX skall svara för. Bakgrunden är den att man konstaterat vissa tendenser att det i första hand är de välutbildade som söker sig till vuxenutbildningen, alltså inte de lågutbildade, inte de som har en kort och bristfällig utbildning, inte de eftersatta grupperna. Så föreslog LO och ABF att de skulle få ta hand om en viss försöksverksamhet. Men i stället har nu Kungl. Maj:t i år tillkallat särskilda sakkunniga för att leda detta försök. Syftet med försöksverksamheten skall vara att undersöka vilka förhållanden som medverkar till att personer med kort utbildning inte använder möjligheterna till studier. Verksamheten skall anordnas i studiecirkelns form och för personer som inte kompenserat brister i sin grundutbildning genom studier inom det allmänna utbildningsväsendet. Statsrådet Moberg föreslår att medel anslås för budgetåret 1970/71 för denna försöksverksamhet från reservationsanslaget Kommittéer m.m. under åttonde huvudtiteln. Han säger emellertid inte hur mycket pengar han avser att använda för detta ändamål. Jag tror att det är ganska viktigt att vi får klarhet på den punkten. Det räcker inte med att ge FÖVUX någon halvmiljon kronor eller något liknande, utan såvitt jag begriper måste det till ett väsentligt större belopp för att FÖVUX skall kunna fullgöra sitt uppdrag.

Utskottet har i sitt uttalande räknat med att försöksverksamheten skall bli så allsidigt upplagd både beträffande elevurvalet och beträffande utbudet av kurser som möjligt med hänsyn till att medelsramarna med nödvändighet är begränsade och med hänsyn till att man måste ha betryggande möjligheter att kontrollera och utvärdera effekten av de olika åtgärderna. Utskottet avser med detta uttalande också frågan om anlitande av mer än ett enda studieförbund för verksamhetens praktiska genomförande. Jag skulle vilja hänvisa till det uttalande som SVUX gjort på denna punkt, eftersom jag har deltagit i SVUX:s arbete och är angelägen om att de synpunkter som där kommit till uttryck beträffande försöksverksamheten också blir uttalade här i kammaren. SVUX har förutsatt att man vid urval av deltagande i försöksverksamheten inte fäster avseende vid organisationstillhörighet och att man vid urval av försöksorter och arbetsplatser där rekrytering skall ske försöker tillse att alla grupper av arbetstagare blir representerade under förutsättning att de är i behov av den typ av utbildning som försöksverksamheten skall omfatta. Detta bör också medföra, uttalade SVUX, att andra studieförbund med fast organisatorisk anknytning till respektive arbetsplatser borde kunna medverka i den lokala försöksverksamheten i syfte att skapa ett allsidigt underlag för den kommande utvärderingen. Motsvarande allsidighet borde eftersträvas när det gäller den grupp som skall planera och leda försöksverksamheten. I denna bör även arbetsgivarsidan delta, hette det i SVUX:s uttalande, vars värde jag alltså kraftigt vill understryka. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationen 1 a i statsutskottets utlåtande 107, vilken gäller statsbidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Frågan är här vilka orga nisationer som skall få bidrag till sin kursverksamhet. Vi har som reservanter uttalat att tillräckliga skäl inte anförts för den föreslagna begränsningen till löntagarorganisationerna utan att statsbidrag borde kunna utgå även till andra organisationer än dem som har angivits i propositionen för bedrivande av utbildning som har en bred och grundläggande uppläggning och en allmän inriktning och som är ett led i utbildningens demokratisering, såsom vi reservanter har uttryckt det. Slutligen, herr talman, vill jag nämna något om kravet på en samlad översyn av vuxenutbildningsområdet. Denna fråga berörs också mera indirekt i propositionen, där man på sidan 51 räknar upp olika utredningar som för närvarande pågår inom detta område.

Man skulle nu kunna tillägga den s.k. FÖVUX, försöksverksamheten med studiecirklar för vissa vuxna som inte kompenserat bristerna i sin grundutbildning. Det pågår alltså en mängd olika utredningar inom vuxenutbildningsområdet, och det måste väl ändå anses svårt att få en överblick över allt detta, om det inte finns någon samlande hand. 1969 års riksdag uttalade ju faktiskt att det borde bli någon form av samlad översyn av vuxenutbildningsområdet. Vi är förvånade över att den inte har kommit till stånd, och jag är spänd på att höra vad statsrådet Moberg kan ha att säga om orsaken till att riksdagsbeslutet från föregående år ännu inte har följts upp.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

Herr talman! Jag känner inte samma behov som herr Källstad att skriva historia över hur duktiga vi socialdemokrater har varit när det gällt att driva fram vuxenutbildningsfrågorna. Vi vet om att en del är gjort men att mycket, kanske det mesta, ännu återstår att göra på detta område, som gäller en av de centrala jämlikhetsfrågorna. Mitt inlägg skall därför bli betydligt kortare än herr Källstads till stor del historieskrivande inlägg var. Jag skall ta upp ett par principfrågor som återfinns i ett par reservationer som också har berörts av de föregående talarna. Den första frågan gäller en i och för sig om inte ointressant så dock mindre fascinerande fråga, nämligen det sätt varpå själva utredningsarbetet bör bedrivas. De borgerliga partierna har ju under senare år i fråga efter fråga drivit linjen att alla utredningar skall ske i parlamentariskt sammansatta grupper, och man förnekar sig inte heller på denna punkt. Man har avgivit en gemensam reservation, i vilken man ställer kravet att en översyn skall ske av hela vuxenutbildningsproblematiken genom en parlamentariskt sammansatt kommitté. Det är riktigt, som det här har erinrats om, att ett enigt utskott i fjol framhöll i ett särskilt uttalande att det borde ske en samlad översyn av problematiken för att skapa bättre möjlighet än eljest att komma till rätta med de många avgränsningsoch andra problem som förelåg. Det var ett försiktigt uttalande utan krav på någon parlamentariskt sammansatt utredning. I regeringen tolkar vi det uttalandet så, att den översyn av vuxenutbildningen som vi ger i årets proposition skall vara den första översynen. Vi är väl medvetna om att den bör följas av flera andra. För mig ter det sig något gåtfullt ur saklig synpunkt att man på borgerligt håll är så ivrig att få en särskild kommitté tillsatt som skall ta upp de här frågorna. Den problematik som det gäller här behandlas nämligen fortlöpande av berörda organ och myndigheter, och på de punkter där särskilda utredningar är nödvändiga arbetar redan kommittéer.

Med den frågan arbetar en kommitté som har parlamentariskt inslag. I departementet har vi den bedömningen, att det vore mindre gagneligt att innan den kommittén är färdig med sitt arbete tillsätta ett slags paraplykommitté, som skulle ta in även denna kommittés problem i sitt. Vi tolkar alltså inte förra årets uttalande av utskottet på samma sätt som reservanterna i år tolkar det. En annan kommitté som arbetar med frågor av stor betydelse för vuxenutbildningens framtida organisation och utformning är U 68. Den kommer nämligen in på den centrala frågan om samordningen mellan högskoleutbildning och vuxenutbildning. Alla som har sysslat med detta vet att samordningsproblematiken i detta sammanhang är av stor betydelse. I den problematiken ingår, såsom herr Eliasson i Sundborn så riktigt påpekade, hur man skall kunna göra sådana förändringar i systemet att en återkommande utbildning blir naturlig. Vi vill se vad U 68 har att komma med på den punkten innan vi i departementet anser det nödvändigt att ta till den typ av utredningar som reservanterna här pläderar för. Jag kunde här nämna också en del andra, mindre utredningar för att ytterligare bygga under min argumentering.

Vi står kanske den dagen inför en mycket stor uppgift, nämligen att sy samman — om jag får använda det uttrycket — ungdomsoch vuxenutbildningen till ett enhetligt svstem. Med hänsyn till detta finner jag det för dagen vara oklokt ur verksamhetens synpunkt att, som reservanterna förordat, tillsätta en särskild parlamentarisk kommitté för vuxenutbildningsfrågorna. När man läser motiveringarna för detta yrkande — och kanske i ännu högre grad när man hör de muntliga motiveringarna för att en sådan kommitté nu måste tillsättas — blir man givetvis ytterligare något betänksam.

Jag gjorde samma reflexion i första kammaren på förmiddagen när herr Wallmark gjorde ett inlägg som jag uppfattade så, på denna punkt, att det i första hand gällde företagsutbildningens problematik. Den andra fråga som jag vill beröra något är den speciella nyhet som förts fram i propositionen och som gäller stödet till löntagarorganisationernas studiearbete. Jag vill till att börja med konstatera att de borgerliga partierna på den punkten är djupt splittrade. Det går en markant skiljelinje mellan å ena sidan mittenpartierna och å andra sidan moderata samlingspartiet.

Men mittenpartierna vill gå längre. De vill utsträcka statsbidraget till att avse även andra grupper. Vad säger mittenpartierna i sin reservation på den här punkten? Jo, de säger att statsbidrag enligt yrkandena i motionerna i princip bör kunna utgå även till andra organisationer än de i propositionen angivna för bedrivande av en utbildning som har en bred och grundläggande uppläggning och en allmän inriktning och som är ett led i utbildningens demokratisering. Herr Eliasson i Sundborn konkretiserar detta till att avse RLF:s utbildningsverksamhet och ställer till mig frågan: Varför får inte RLF del av detta stöd? Det är, herr Eliasson, en ganska väsentlig skillnad mellan reservationens formulering och formuleringen i er motion. Reservationen är på denna punkt icke så utformad att den kan läggas till grund för ett beslut, eftersom det skulle kunna leda till att praktiskt taget varje organisation med självaktning skulle kunna säga: Vi skall ha statsbidrag för den här verksamheten! När vi arbetade med detta i departementet var vårt problem att med utgångspunkt från arbetsmarknadsorganisationernas väsentliga insats göra en av gränsning som i första hand fick den innebörden att det blev de människor som arbetar inom arbetsmarknadsorganisationerna och som har en kort grundutbildning bakom sig som fick del av stödet. Vi fann efter mycket grubblande att den enda principiellt hållbara indelning vi nu kunde komma fram till var att sätta gränsen mellan löntagarorganisationer och andra. Jag är, herr Eliasson i Sundborn, medveten om att det då uppstår i och för sig mindre önskvärda konsekvenser. Men vi har inte funnit en bättre formulering i fråga om den gränsdragning som nödvändigt måste göras. Jag upprepar vad jag sade i första kammaren, nämligen att om någon kan ge oss en mera användbar indelning som tillgodoser vårt huvudsyfte, är vi beredda att diskutera den. Men det som står i reservationen på denna punkt är icke användbart, lika litet som det är användbart som står i klämmen i herr Eliassons motion. Den är nämligen så formulerad att jag inte kan läsa den på annat sätt än att Industriförbundet skulle komma med, eftersom det där finns möjlighet till individuellt medlemskap vid sidan av kollektivt. Det är i varje fall inte regeringspartiets mening, att den mycket yrkesinriktade utbildningsverksamhet som Industriförbundets olika enheter bedriver bör komma i åtnjutande av bidrag i detta sammanhang. Jag säger detta för att exemplifiera de svårigheter vi här står inför. Vi har funnit en avgränsning, för vilken vi har fått ett ganska omfattande stöd vid remissbehandlingen av den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen på denna punkt. I moderata samlingspartiets reservation på denna punkt, som ju principiellt sett är utomordentligt intressant, säger man att i och för sig är verksamhet av denna karaktär väl värd att få statsstöd. Men, säger man, man kan inte bifalla förslaget eftersom, som det står i reservationen, det inte kan vara en primär uppgift för löntagarorganisationerna att i sin centrala kursverksamhet bedriva en verksamhet som syftar till att täcka bristerna i en kort grundutbildning. Det är i och för sig ett utomordentligt märkligt uttalande av reservanterna. Det har ju under årens lopp visat sig att just den verksamhet med inriktning på allmänna ämnen som löntagarorganisationerna och även vissa andra organisationer i ganska stor omfattning bedriver varit av utomordentligt stor betydelse för dessa organisationers medlemmar. Det är en utmaning av reservanterna mot löntagarorganisationerna — LO, TCO, SACO och deras förbund — då de säger att det knappast är en primär uppgift för dem att bedriva sådan utbildning.

Det är i och för sig ett intressant förslag, men principiellt sett är det ganska tvivelaktigt, och därför förstår jag att dei kan vara svårt för mittenpartierna att ansluta sig till den reservationen. Herr talman! Låt mig bara beröra några av de speciella frågor som tagits upp i de tidigare inläggen. Jag börjar med herr Nordstrandhs anförande i vilket han först konstaterade, att höjningen med ytterligare 10 kronor per lektion till vissa cirklar i och för sig kunde accepteras, och utskottet är ju också enigt på denna punkt. Men mycket av innehållet i den promemoria som nu remissbehandlats och som skall ligga till grund för skolöverstyrelsens praktiska hanterande av dessa pengar är enligt herr Nordstrandh diskutabelt.

Det är inte alls osannolikt att man då får anledning att göra vissa justeringar i de formuleringar som finns i departementspromemorian. Jag är Övertygad om att folkbildningsförbunden och skolöverstyrelsen kommer att i fullt samförstånd klara de praktiska avgränsningsproblem som här uppkommer. Sedan säger herr Nordstrandh att han välkomnar regeringens skrivning om att mjuka upp bestämmelserna när det gäller hur länge en studiecirkel skall pågå för att vara statsbidragberättigad. Det är ju en utomordentligt stor uppmjukning, herr Nordstrandh. För närvarande är det tio veckor, och vi medger nu att man kan gå ned till fyra veckor, vilket jag bedömer som det lägsta man som regel kan sträcka sig till. Nu vill moderata samlingspartiet här gå längre, men då stöter man på den problematik som herr Källstad tog upp. Då blir det ju lätt så att antalet timmar per gång blir så stort att studiecirkelkaraktären kan gå förlorad. Att herr Nordstrandh som är ordförande i ett av våra stora studieförbund inte känner sig helt till freds med uppräkningen av bidragen till studieförbunden kan jag personligen förstå. Men jag vill bara erinra herr Nordstrandh om att det är en ganska kraftig uppräkning som görs i propositionen, inte mindre än 20 procent. Låt oss ett kommande år slåss för ytterligare uppräkningar av det anslaget. Vi bedömer årets uppräkning som fullt tillfredsställande, och utskottet har enigt slutit upp kring den bedömningen. Herr Westberg och herr Källstad tog upp den gamla frågan om möjligheterna att starta kurser i den kommunala vuxenutbildningens regi med ett mindre studerandeantal än det som nu föreskrives, 12 varaktigt, i praktiken 15 när man börjar. De erinrar om att Kungl. Maj:t har tillämpat en generös dispensgivning när det gällt kurser som givits på orter av glesbygdskaraktär. Det är ett 60-tal kurser för vilka vi gett dispens, men vi har inte funnit det förenligt med den ekonomiska situationen att här släppa den kontroll som man gör i kanslihuset på denna punkt. När herr Westberg får blodad tand går han givetvis vidare och säger att det är på tok att man skall dela avdelningarna först vid ett elevantal av 35. Han vill gå ned till 20. Det är lätt att säga — det kostar åtskilliga tiotal miljoner kronor att göra en sådan förändring. Vi bedömer det för närvarande inte så att vi på den förändringen vill ge ut de ytterligare miljoner som det då skulle bli tal om. Det finns andra problem som har större angelägenhetsgrad. Jag tror med rätta att den kritik vi hittills fått för våra insatser, nämligen den att vi satsat för mycket på den kommunala och för litet på bildningsverksamheten, i grunden var riktig. Det är det vi nu rättar till i stort med årets proposition. Vad studieorienteringen beträffar blir det, herr Westberg, en förstärkning på de kurser som går på grundskolans högstadium genom ökning av procentsiffran från 13 till 25. Jag vill erinra om att Sveriges Radios TRU-kurser ger en viss yrkesorientering och att skolöverstyrelsens anslag till upplysningsverksamhet om skolreformerna även skall användas till orientering om vuxenutbildningsmöjligheterna. Men i och för sig bör vi på sikt komma längre när det gäller informationer om dessa utbildningsformer. Jag är den förste att erkänna att det finns många i detta land som inte känner till de förmåner som samhället ställer till förfogande på vuxenutbildningsområdet. Det är en sak som vi bör rätta till. Fru Sundberg sade i sitt inlägg att sådan heltidsutbildning som bedrivs i Lund och i Stockholm även förekommer på andra orter. Jag erkänner att vår formulering i reciten på denna punkt i propositionen är litet ofullständig, men de kurser som bedrivs i Lund och Stockholm är ganska speciella och har fått särskilt tillstånd att bedrivas i den formen. Det är egentligen ungdomsutbildningskurser med fast studieschema, fru Sundberg, och de har inte samma allmänna karaktär som den kommunala vuxenutbildningen. Jag kan inte dela fru Sundbergs uppfattning att den formen av kommunal vuxenutbildning är den viktigaste. Min bestämda uppfattning är att den huvudvariant som man nu arbetar efter, alltså att varje person skall välja studieprogram med hänsyn till fallenhet, intresse och förmåga, är den huvudlinje vi bör följa. Den tvååriga utbildningen i Lund och Stockholm som vi har gett särskilt tillstånd till bör dock kunna ge oss vissa erfarenheter som kan vara värdefulla i det fortsatta arbetet, Men den är inte den viktigaste formen för kommunal vuxenutbildning. Jag upprepar det. Så några ord till herr Källstad. Ni erinrade i Ert långa inlägg om att ni från folkpartiet hade föreslagit att det i skollagen skulle införas skyldighet för kommunerna att driva kommunal vuxenutbildning men att regeringen inte hade följt detta förslag. Om vi ser på vad som hänt finner vi emellertid att utvecklingen visar att det inte var nödvändigt att skriva in det i skollagen, eftersom nu mer än 260 kommuner har funnit det möjligt att organisera sådana kurser, medan det 1967, när vi fattade beslutet, bara fanns ett 40-tal som bedrev undervisning i den äldre formen. Slutligen tog herr Källstad upp den uppsökande verksamheten i den nu till-, satta kommittén och sade att miljoner måste pumpas in i den kommitténs arbete för att verksamheten skall få avsedd effekt.

Herr talman! Statsrådet Mobergs tämligen långa inlägg innehöll många både positiva och negativa synpunkter. Det överraskar mig mycket att statsrådet tar så lätt på den beställning som en enhällig riksdag förra året gjorde om en samlad översyn över hela vuxenutbildningsfältet. Att regeringens företrädare kan vifta bort denna beställning med hänvisning till att vissa punktutredningar pågår, förvånar mig. Statsrådet Moberg säger att han inte tolkar framställningen om en Översyn på samma sätt som reservanterna. Ja, men statsrådet borde ändå förstå att en samlad översyn är något helt annat än vissa punktutredningar. Det kan inte vara svårt att tolka innebörden av begreppet »en samlad översyn». Statsrådet anför att propositionens förslag innebär en första översyn men erkänner att det behövs en fortsättning. I och med detta har han väl också erkänt att behovet av en samlad översyn står kvar och att det därför är riktigt att, såsom vi har gjort, kraftigt stryka under att denna samlade översyn måste ske. Det behövs en kartläggning av hela vuxenutbildningsfältet, där man redogör för vad som finns, vilka behov som föreligger och hur dessa behov skall mötas på bästa möjliga sätt utifrån de möjligheter och de resurser som står till vårt förfogande. Denna samlade översyn utesluter ingalunda att man så småningom kan komma att »sy samman» ungdomsoch vuxenutbildningen, men för att någon gång kunna göra det behöver vi denna kartläggning, denna samlade översyn. Statsrådet gick in på en del detalj spörsmål som jag förde fram i mitt inlägg, och jag vill gärna något ytterligare beröra dem. Det gäller framför allt bestämmelserna om det minimiantal på tolv deltagare som erfordras för att kurs skall få anordnas. Statsrådet säger, att i ett 60-tal fall har dispens lämnats, och det gläder mig mycket. Jag skulle i detta sammanhang vilja fråga: Vilka krav ställer departementet när det gäller att ge dispens? Funnes detta klarlagt skulle detta öka möjligheterna för dem som arrangerar sådana här kurser att planera utbildningen. Tiden tycks inte tillåta att jag berör flera detaljfrågor, men jag vill ställa en fråga ang. delning av kurser i den kommunala vuxenutbildningen. Statsrådet Moberg påstår att det skulle kosta åtskilliga miljoner om man sänkte det deltagarantal, vid vilket delning av »klass» får ske, till 20. Har man gjort någon undersökning som visar kostnaderna för en sådan reform. Jag är inte övertygad att det skulle bli så kostsamt.

Herr talman! Statsrådet Moberg menade att någonting av en samlad översyn finns i årets proposition, men det är väl ändå att ha litet för små anspråk på vad som skall förstås med en samlad översyn. Det skulle möjligen syfta på den redogörelse som finns för de nuvarande utbildningsvägarna för vuxna samt för de erfarenheter och synpunkter som framkommit efter 1967 års beslut. Det är dock inte riktigt detta vi menat när vi talat om en samlad översyn.

Detta täcker litet mera. Nu säger statsrådet Moberg att det är fel att tillsätta en paraplykommitté innan SVUX är färdigt med sitt ekonomiska betänkande och innan U 68 framlagt förslag beträffande återkommande utbildning. SVUX kommer sannolikt att framlägga ett delbetänkande under detta år, om man kan komma fram till enighet på den punkten, men det stora ekonomiska greppet när det gäller studiestöd till vuxenstuderande torde väl dröja åtskillig tid ännu. Jag kan inte förstå att det skulle vara lyckligt att vänta med den samlade översynen tills SVUX och U 68 är färdiga med sina resultat, vilket kan dröja några år. Det är väl bättre att så fort som möjligt få en samlad översyn, vilket också krävs i reservationen. Det vore enligt min mening riktigare att företa en sådan än att vi skall vänta, som statsrådet Moberg föreslår. I fråga om bidragen till FÖVUX” försöksverksamhet sade jag faktiskt inte att det skulle röra sig om många miljoner utan om mer än en halv miljon. Det är litet annorlunda. Jag vill betona att det är viktigt att FÖVUX får ekonomiska resurser till den betydelsefulla försöksverksamhet som skall ske och att statsrådet medverkar till detta.

Herr talman! Efter att ha hört statsrådet Mobergs inlägg är jag mer än någonsin på det klara med att en samlad översyn måste komma till stånd. Det finns nämligen en mycket stor skillnad i våra uppfattningar om vad den kommunala vuxenutbildningen skall ge. Skall den ge vuxenbildning eller vuxenutbildning? Jag är glad över statsrådets erkän nande att formuleringen i propositionen inte är riktig. Jag undrar till och med om statsrådet känner till de ettåriga kommunala vuxenutbildningskurser som trots allt är de mest utbildningsinriktade i hela den kommunala vuxenutbildningen. Statsrådet säger att en vuxenstuderande skall få välja sitt studieprogram efter fallenhet. Javisst, men skillnaden i våra åsikter är tydlig. Jag är övertygad om och vet från mitt hemlän att det är utbildning människor vill ha, man vill ha kompensation för den låga grundutbildningen. Statsrådet säger att vi skall erbjuda ämneskurser. Men det är just detta som studieförbunden kan göra och har gjort. Det är nya och andra uppgifter som skall läggas på den kommunala vuxenutbildningen. När statsrådet Moberg säger att heltidsstudierna inte är den viktigaste formen av vuxenutbildning undrar jag om det innebär att kommunerna måste dra tillbaka den formen av utbildning. I så fall har, som jag ser det, den kommunala vuxenutbildningen misslyckats. Låt mig nämna ytterligare en sak. De enskilda yrkesskolorna är en del i denna utbildningspolitik. Det finns i dag tiotusentals ungdomar som deltar i vuxenutbildning i enskilda yrkesskolor. Det är inte ämneskurser utan ren utbildning. Det utlovas i propositionen att dessa utbildningsmöjligheter inte skall dras in förrän något motsvarande kan erbjudas. Men hur skall Sö kunna erbjuda motsvarande utbildning? Det finns över 8000 som studerar vid de tekniska aftonskolorna. Vad skall det bli av dem? Det är inte en huvudfråga men den hör till huvudfrågan: vuxenbildning eller vuxenutbildning?

Herr talman! Alla — den som har författat propositionen, utskottsmajoriteten och reservanterna — är väl överens om att utbudet i fråga om vuxenutbildning är svårt att överblicka. Jag tycker därför att det är rätt naturligt att man kräver en översyn av hela problematiken. Det är gott och väl med de förslag i propositionen som statsrådet Moberg redovisar, men här är det fråga om att så fort som möjligt och så säkert som möjligt komma till klarhet om vad vi har att bjuda och sedan så långt möjligt samla resurserna. Att det inte skulle vara rätt väg att låta alla parter komma till tals — parlamentarikerna, organisationslivet och näringslivet, som alla är inblandade — har jag mycket svårt att förstå. Jag tror att det skulle vara en framkomlig väg. Sedan säger statsrådet Moberg med viss förtjusning, att det råder djup splittring inom oppositionen när det gäller förslag om bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet, därför att mittenpartiernas representanter har en egen reservation. Jag vill i det sammanhanget säga — och jag bortser då från den anmärkning som statsrådet gjorde på den punkten — att det är mer anmärkningsvärt att man från regeringens och utskottsmajoritetens sida har kunnat lämna åt sitt öde vissa organisationer, som är klart fackliga, när man avgränsat statsbidraget att gälla enbart löntagarorganisationerna. Det är bra att de får statsbidrag, men att göra avgränsningen så hård att man ställer t.ex. RLF utanför har jag svårt att förstå. RLF består ju av enskilda medlemmar, fackligt organiserade precis som i vilken fackorganisation som helst. Det finns andra fackorganisationer som också ställs utanför. Jag har svårt att förstå att det kan finnas några bärande motiv härför, och det redovisas inte heller några sådana vare sig i propositionen eller i utskottsmajoritetens utlåtande.
Herr talman! Jag är tacksam för att statsrådet Moberg tog upp mina synpunkter till diskussion. Statsrådet me nade att det fanns en viss skillnad mellan reservationen och herr Boos och min motion, och det är riktigt. Men är det inte så att det avgörande är att man med dessa åtgärder når dem som har en kort och bristfällig utbildning? Den gränsdragningen måste ju förekomma inom löntagarorganisationerna lika väl som bland företagarorganisationerna, inte sant? Det är skillnad mellan å ena sidan vissa TCO-förbund och SACO och å andra sidan hela raden av andra löntagargrupperingar. Varför är det bara på företagarsidan det föreligger sådana problem? Jag tror att statsrådet Moberg i andra sammanhang inte är så rädd för att ta itu med gränsdragningsfrågor i sitt eget departement. Det är besvärligt, men man måste lösa dem. Jag lärde mig under mina år i kanslihuset — låt vara inte som statsråd, ty det var jag bara några månader — att misstro allt detta tal om att man inte kan lösa sådana här administrativa-tekniska problem. Om man satte ett par medarbetare på en uppgift hade man en lösning, ibland på en eftermiddag, ibland efter någon vecka. Så mycket duktigt folk finns det i kanslihuset att detta inte är något problem. Nu invänder statsrådet Moberg att då skulle man kunna få med också Industriförbundet. Men det grundar sig ju inte på personligt medlemskap — som är vad herr Boo och jag har avsett — utan där är det företagen som är medlemmar, och flertalet av dem är juridiska personer. Så svårt är det alltså inte att klara den frågan. Jag är inte jurist, men jag förmodar att det är en gammal princip att om man är tveksam är det bättre att fria än att fälla. Om man hyser viss tvekan på denna punkt, borde man i varje fall inte vara tveksam när det gäller att här inrangera vad som utan tvivel kan rubriceras som en facklig organisation, vars medlemmar i allmänhet har en kort och bristfällig utbildning. Varför, statsrådet Moberg, har inte i propositionen eller i utskottsutlåtandet visats intresse för att i vart fall ta med RLF och låta Kungl. Maj:t pröva om det finns även andra organisationer på företagarsidan som kan uppfylla kraven? Ty märk väl, herr statsråd, att det avgörande är att man skall nå grupper med kort och bristfällig utbildning. Det kan inte gälla Industriförbundet och inte heller SACO, och därför tycker jag inte att argumentationen är särskilt stark. Om statsrådet tar till orda igen undrar jag om han vill svara på följande fråga: Anser statsrådet att RLF i och för sig borde vara berättigat till bidrag? Jag är tacksam om svaret blir så kort och klart som möjligt — gärna ja eller nej.

Herr talman! Inte oväntat inledde statsrådet Moberg sitt anförande med att lätt ironisera över de borgerligas önskan om utredningar i parlamentariskt sammansatta kommittéer. Statsrådet borde veta, att det är den enda möjligheten att skapa en bred förankring i alla grupper i samhället. Jag kan förstå att man från regeringshåll inte vill ha en sådan utredning utan vill att den skall göras av departementala ämbetsmannagrupper. Det blir nästan skrattretande, när statsrådet anför U 68 som en utredning som gör en parlamentarisk kommitté för en samlad översyn av vuxenutbildningsområdet onödig. U 68 är just en sådan utredning som vi flera gånger har riktat kritik mot, både motionsoch reservationsvägen. Och så vill nu herr Moberg ta död på vårt krav genom att hänvisa till U 68! Jag har, herr Moberg, verkligen mycket svårt att se vårt förslag till lösning av arbetsmarknadsorganisationernas behov av utbildning som något slags utmaning mot löntagarorganisationerna. Det rör sig här om dels grundutbild ning, dels facklig utbildning.

Stödet till arbetsmarknadsorganisationernas fackliga kursverksamhet bör, som föreslås i propositionen, gå direkt till organisationerna. Det rör sig om samma kostnader och samma effekt i vårt förslag. Detta innebär endast en annan principiell lösning, och någon form av utmaning i det mot någon kan jag inte se.
Herr talman! Oppositionen och regeringspartiet har uppenbarligen oförenliga ståndpunkter och synpunkter när det gäller formerna för det fortsatta utredningsoch utvecklingsarbetet. Jag fann inte i något av de inlägg som nu har gjorts efter mitt anförande någonting som kunde övertyga mig om det kloka i att i dagens situation tillsätta en parlamentarisk kommitté för att föra frågan om vuxenutbildningens verksamhet och finansiering vidare. Vi har ju — jag upprepar det — i gång ett omfattande pedagogiskt, organisatoriskt utvecklingsarbete hos myndigheter, organisationer och övriga ansvariga och vi har kommittéer — där det sitter parlamentariker — som arbetar med de största av de återstående olösta problemen. Jag ser det nu ur departemental synpunkt som det väsentligaste att få fram detta material. Sedan är det en öppen fråga, om vi skall behöva göra någon samlad översyn av hela problematiken. Men jag upprepar att vi med hänsyn till fjolårets uttalande av ett enhälligt utskott om en översyn ansett oss i årets proposition böra göra en första sådan. Vi skall eftersträva att i följande års propositioner utveckla och förbättra denna översyn i väntan på ställningstagandet till de nu pågående utredningarnas resultat. Låt mig sedan bara säga ett ord till herr Eliasson i Sundborn och ett ord till herr Nordstrandh! Det är, herr Eliasson, möjligt med ett individuellt medlemskap i Sveriges industriförbund. Jag påpekade i mitt förra inlägg att om vi hade följt den motion som bl.a. herr Eliasson står för skulle vi ha fått utomordentligt delikata avgränsningsproblem att lösa på denna och andra punkter. När vi nu börjar med en sådan verksamhet som denna känner vi oss nödsakade att dra upp principiellt klara linjer för myndigheterna, i första hand skolöverstyrelsen, att arbeta efter. Vi har icke funnit någon annan gränsdragning än den som kommer till uttryck i propositionen, som tillgodoser det huvudsakliga syftet med insatsen. Därav följer, herr Eliasson, att det icke går att använda något slags enumerationsmetod som innebär att regeringen och riksdagen säger att den och den organisationen skall vara med, utan det är principen som här fastställs och sedan är det skolöverstyrelsen som avgör vilka organisationer som kommer in. Herr Nordstrandh, jag upplever det som en utmaning mot löntagarorganisationerna, när det i reservationer av representanter för moderata samlingspartiet uttalas att det knappast är någon primär uppgift för löntagarorganisationerna att bedriva en central kursverksamhet som syftar till att täcka bristerna i en kort grundutbildning. Det har varit och är en utomordentligt central uppgift för LO, TCO och andra förbund att i den fackliga verksamheten ge sina medlemmar även en dylik allmän utbildning.

' Herr talman! Jag vill notera att statsrådet Moberg icke bestridit min uppfattning att RLF är en facklig organisation, vars medlemmar i huvudsak har en kort och bristfällig utbildning. Det enda skäl som statsrådet anför är att det uppstår svåra gränsdragningsproblem. Men dessa problem uppstår väl även om man inte tar med RLF, som obestridligen är en facklig organisation med den medlemsstruktur som jag angivit. Men sedan måste jag säga att jag inte förstår herr stasrådets argumentation. Vad har Industriförbundet med detta att göra? Inte menar väl statsrådet Moberg att direktör Iveroth och de andra herrarna i Industriförbundet ordnar kurser för sina medlemmar i grundläggande ämnen, kurser som ligger på den nivån att de är anpassade till vuxna människor som bara har sexeller sjuårig skola bakom sig? Man bör alltså även på kursnivån kunna avgöra, huruvida kurserna bör vara bidragsberättigade eller inte. Jag noterar alltså att statsrådet de facto indirekt erkänner att propositionen på denna punkt inte innebär någon jämlikhet. Inte heller bestrider statsrådet i och för sig att RLF — och det kanske även gäller en del andra organisationer — bör vara berättigade till birag. Då ställer jag frågan: Borde ändå inte statsrådet inför kammaren förklara sig villig att underkasta denna fråga ytterligare prövning i departementet för att kanske komma fram till en annan gränsdragning? Jag tror att herr statsrådet — både här i kammaren och i sin egen kammare — håller med mig om att detta problem tekniskt inte kan vara olösligt, om den politiska viljan finns. Känner jag statsrådet rätt är han också så engagerad i jämlikhetsdebatten att han känner sig en smula oroad av denna diskriminering av organisationér av RLF:s karaktär.

Herr talman! Att statrådet Moberg upplever någonting som en utmaning är inte detsamma som att det är en utmaning. Jag skulle vilja fråga statsrådet om statsrådet upplever det som en utmaning att en arbetsmarknadsorganisation som LO sedan länge samverkar och även i fortsättningen kommer att samverka med ABF i grundutbildningfrågor. Upplevs detta verkligen som en utmaning mot LO? Kan jag få ett svar utan horn och tänder, för att citera skolastikerna? Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga, som jag inte hann med i min tidigare replik. Statsrådet Moberg tycker inte vi var så särskilt kloka, när vi proponerade en ytterligare förkortning av tiden för genomförandet av en studiecirkel, och statsrådet anförde det argument som jag själv i pedagogiskt syfte använde i mitt första anförande, då jag sade att man brukar invända att det då inte längre är en studiecirkel. Jag skulle alltså vilja fråga statsrådet: Vilka är kännetecknen på en studiecirkel? är det bara tiden för genomförandet som är avgörande? Finns det inte andra och viktigare kännetecken på en studiecirkel?
Herr talman! Svaret på herr Nordstrandhs första fråga torde vara ett nej. Svaret på den andra frågan torde vara att det visst finns även andra kriterier, men det är ett ganska viktigt kriterium att verksamheten bedrivs under en så lång tidsperiod att deltagarna kan få tillfälle att tänka igenom det hela. Jag upprepar att jag anser att jag har sträckt mig mycket långt i propositionen när jag nu är beredd att mjuka upp bestämmelserna, så att man kan bedriva stats bidragsberättigad studiecirkelverksamhet under så kort tid som fyra veckor.

Herr talman! Jag vill endast göra en kort kommentar. Statsrådet Moberg säger att synpunkterna på det fortsatta utredningsarbetet hos oppositionen och regeringspartiet går isär. Jag undrar om den karakteristiken är riktig. Jag tror fastmer att uppfattningarna skiljer sig mellan riksdag och regering, kanske mellan riksdag och utbildningsdepartenent. Bakom kravet på en samlad översyn står nämligen hela riksdagen, regeringspartiets representanter i riksdagen inbegripna. Därför kan jag inte finna att skiljelinjen på den punkten går på det sätt som statsrådet Moberg vill göra gällande. I mitt förra anförande ställde jag två frågor till statsrådet som han inte besvarade — av vilket skäl vet jag inte. Men jag tolkar det som om det inte finns någon utredning om kostnaderna och att han inte vill säga någonting om de krav som ställts i fråga om dispens.

Herr talman! För den som på nära håll har tillfälle att följa vuxenutbildningen finns det givetvis mycket att säga om dess betydelse, såväl för den enskilde individen som för samhället. Jag skall emellertid inskränka mig till att ägna några ord åt det motionspar, nr I: 582 och II: 517, som jag tillsammans med några kamrater har väckt vid årets riksdag och som utskottet har avstyrkt, ehuru med en skrivning som jag vill kalla välvillig. Motionerna gäller timplanerna inom vuxenutbildningen. En översyn och förbättring framför allt när det gäller historia och samhällskunskap anser jag vara oundviklig, om de vuxna eleverna skall finna någon mening i att läsa dessa ämnen. Som vi framhållit i motio nerna är eleverna utsatta för en stark tidspress. De känner ofta att kunskapsstoffet är för krävande för att de skall kunna klara det utan en mera markerad handledning av läraren. Detta får man höra när man talar med eleverna i den kommunala vuxenutbildningen. Ett annat önskemål som likaledes ofta kommer på tal är introduktionskurser. Vår motion gäller således en för eleverna mycket vital fråga. Statsutskottet har också sagt att frågan är viktig och att den måste följas med uppmärksamhet under det fortsatta arbetet med vuxenutbildningen.

Då jag finner utskottets yttrande över motionerna positivt — och för att vara statsutskottet ovanligt uttömmande motiverat — nöjer jag mig med att poängtera denna frågas vikt, herr talman. Jag yrkar inte bifall till motionerna men jag förutsätter att den fortsatta översyn som statsrådet har talat om kommer att ge resultat någorlunda snart. Jag kan försäkra herr statsrådet och utskottet att jag kommer att följa denna fråga med uppmärksamhet.

Herr talman! Vuxenutbildningen skall enligt representativa uttalanden från många håll bli den verkligt stora frågan under 1970-talet på utbildningens område. Vi hörde nyligen statsrådet Moberg säga att den också är en väsentlig och central jämlikhetsfråga.

Nu skall man alltså med den framlagda propositionen försöka finna former bl.a. för att nå också de personer som har en bristfällig grundutbildning men som av olika skäl inte söker sig till någon form av vuxenutbildning. Givetvis bör den goda avsikten med denna proposition inte underskattas. | I vår motion IL: 1255 har vi tagit upp de problem som vi finner mest aktuella för en snar lösning. Vi har hemställt att riksdagen vid behandlingen av propositionen måtte uttala sig för åtgärder i dessa syften. Jag vill helt kort uppehålla mig vid några av dem.

Nu kommer det märkliga, herr talman. Därför att man förra året hade denna uppfattning vill man inte tillmötesgå kravet om att genom en utredning eller på annat sätt åstadkomma en helhetssyn på vuxenutbildningsproblemet. Hur länge skall vi då få behålla denna många gånger ogenomträngliga snårskog av olika institutioner och verksamheter som i dag kännetecknar vuxenutbildningen? Var och en av dessa institutioner gör säkerligen på sitt håll så gott den kan, men splittringen verkar ändå hämmande på den som vill söka tillägna sig denna undervisning, och dessutom — det är viktigt — blir följden av denna splittring att resurserna som ställs till förfogande inte kan bli utnyttjade på bästa sätt. Statsrådet Moberg sade nyss att han ansåg att han med den framlagda propositionen har gjort en del av denna översyn. Nästa år, säger han, skall regeringen med den då kommande pro positionen göra en annan del av den samlade översynen. Detta, herr talman, kallar jag verkligen inte för en samlad översyn. För övrigt kommer den att gå för sakta. I reservation 4 har frågan om en samlad översyn av vuxenutbildningsområdet tagits upp. Vi kommer för vår del inte att gå emot denna reservation, men vi kommer att lägga ner våra röster därför att vi inte kan ansluta oss till motiveringen i reservationen. Herr talman! I utskottsutlåtandet talar man också om den försöksverksamhet som satts i gång i syfte att undersöka vilka förhållanden som medverkar till att personer med kort utbildning inte utnyttjar möjligheterna till studier. Här vill jag emellertid komma med funderingen att denna försöksverksamhet tyvärr kommer att ske på den vuxenstuderandes egen bekostnad. Visserligen står det tydligt och klart att kostnaderna för försöksverksamheten föreslås få belasta åttonde huvudtitelns kommittéanslag. Men studiemässigt och rent ekonomiskt och tidsmässigt blir det dock den vuxenstuderande själv som kommer i kläm. En annan aspekt är också denna, att om man skall »sålla de starka från de svaga» genom en sådan försöksverksamhet, så motverkar man ju själva syftet som skulle vara att hjälpa de svagare. Därmed behålls eller utvidgas klyftan i utbildningsavseende som man i stället helt ville få bort. När det vidare gäller försöken att nå den som bäst behöver komma i åtnjutande av vuxenutbildning talar man så vackert om »att man inte når ut med informationen». Det kan hända, men hur vet man det? Kan det inte i stället vara tänkbart att information finns, men när vederbörande får reda på realiteterna bakom denna information och de villkor som i dag gäller för den vuxenstuderande, så skrämmer detta bort vederbörande? Hon eller han har fått reda på verkligheten av andra som själva har upplevt och upplever situa tionen för dagens vuxenstuderande. Att göra frågan till enbart en informationsfråga är att på ett märkligt sätt gå förbi kärnfrågan och undvika att ställa denna i förgrunden. Frågan om särskilda läromedel för vuxenutbildningen avfärdar utskottet med att säga att denna fråga visserligen är av stor betydelse men att frågan bör följas med uppmärksamhet av utbildningsmyndigheterna. Men, herr talman, vad menas då med »uppmärksamhet»? Menas det att man då är medveten om undermåligheten, eller är det kanske så som utskottet också säger »att så kommer att ske», d.v.s. någon gång i framtiden skall uppmärksamheten inträda och därför behöver riksdagen inte ha någon mening om detta i dag? Till slut, herr talman, den sociala synen på «<vuxenutbildningsproblemet finns inte alls med i egentlig mening, och detta är verkligen kärnfrågan, när det gäller att få till stånd en vuxenutbildning som är lättillgänglig för alla. Jag tror inte att man har »>glömt bort> detta, men jag tror att man tyvärr är mycket obenägen att sätta fingret på denna verkligt ömma punkt därför att den är eller kan vara mycket kontroversiell. Herr talman! Vuxenutbildning på betald arbetstid, decentraliserad så att lärare som har en för ändamålet lämlig pedagogisk utbildning flyttar på sig i stället för eleverna — det måste vara den väg som vi skall beträda för att närma oss lösningen av problemkomplexet. Detta är kärnpunkten. Fattar man inte det måste man verkligen upplysas och övertygas om det. Vidtar man ändå inte åtgärder i den riktningen, menar man inte allvar med alla vackra ord om att 1970-talet skall bli det decennium som ger vuxenutbildningen dess stora genombrott. Bara en sak till i anslutning till vad jag nyss sade! Det är rätt märkligt att de personer som redan befinner sig på »rätt sida> om utbildningsskalan så att säga, alltså de som redan fått ett visst privilegium och besitter en viss grundutbildning, i många fall får fortsatt privilegium till utbildning just på betald arbetstid. Detta sker både inom statliga och privata företag. De frågor som vi har pekat på i vår motion anser vi vara de väsentligaste. De är av sådan vikt att riksdagen för att ge tyngd åt viljan att snabbt lösa problemen och komma en bra bit på väg verkligen borde uttala sig för dem. Då emellertid inte så har skett ifrån utskottets sida annat än i några enstaka fall med mycket ljumma formuleringar, ber jag med det sagda att få yrka bifall till vår motion II: 1255;

Herr talman! Efter denna långa debatt skulle jag kunna nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga 29 punkter. Men eftersom det gäller en proposition, som innehåller så många positiva saker, finns det anledning att understryka några av dem. Det anslag, som upptas i propositionen beträffande denna del av vuxenutbildningen, innebär en ökning med 56,7 miljoner kronor jämfört med innevarande budgetår. Till detta kommer dessutom den speciella försöksverksamhet med viss vuxenutbildning av uppsökande karaktär, som skall bekostas av medel ur reservationsanslaget Kommittéer m.m. Det har ifrågasatts, om utskottet tillräckligt har penetrerat kravet på en samlad översyn av vuxenutbildningen. Utskottet framhöll i fjol, såsom har sagts här vid flera tillfällen, att det var angeläget med en översyn. Eftersom det här är fråga om ett stort och komplicerat problemkomplex är den översynen inte gjord i en handvändning. I propositionen nr 35 redovisas nu, att det pågår en intensiv verksamhet för att fullfölja denna översyn både inom departementet och inom tillsyns myndigheten, skolöverstyrelsen. Man är alltså beredd att ta krafttag för att få till stånd den samlade översyn som riksdagen har begärt. Därför har utskottsmajoriteten inte funnit anledning att på nytt göra någon framställning i denna del. Propositionens nyhet, bidrag till löntagarorganisationernas centrala utbildningsverksamhet, har berörts här i kammaren i ett flertal inlägg.

I promemorian uttalas att detta är det ställningstagande, som görs i dag, och departementschefen säger att det är det ställningstagande han anser sig kunna göra nu. Det finns alltså möjligheter att hålla frågan öppen, och man kan måhända framdeles finna andra vettiga vägar. Men här blir avvägningen nu att bidrag lämnas till dem som personligen direkt engagerar sig i denna verksamhet och gör ekonomiska uppoffringar i syfte att bidra till en för samhället angelägen utbildning. Jag skall bara i korthet beröra något som sagts i denna långa debatt.

Det är alldeles klart att det uttalande, som gjordes förra året om en ökad satsning på det frivilliga folkbildningsarbetet inom vuxenutbildningen, har fått ett gensvar i denna proposition, och det hälsar utskottet med tillfredsställelse. Jag skall inte ytterligare förlänga denna långa debatt, herr talman, utan nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag hade i likhet med föregående talare tänkt säga mycket men skall med hänsyn till den sena tidpunkten begränsa mig så mycket som möjligt och bara ta upp ett par frågor. Det är med tillfredsställelse och glädje man kan konstatera att väsentligt höjda bidrag till folkbildningsarbetet ställts i utsikt genom årets statsverksproposition. Det betyder ökad rättvisa på studieoch utbildningsområdet åt de medborgargrupper som av olika skäl väljer att studera inom studieförbunden. Detta ökade stöd skapar en balans och en välbehövlig sådan på utbildningens område, därför att man nu har en möjlighet att hjälpa dem som under sin uppväxttid fick nöja sig med kortare skolutbildning än den grundskolan i dag ger åt alla. Nu gäller det för studieförbunden att på olika vägar söka kontakt med dem som inte själva känner behov av att delta i studier och fortbildningsverksamhet på olika nivåer. Det har ofta påtalats att folkbildningsarbetet kan fylla uppgifter som samhället skulle få ta på sig om de frivilliga insatserna utebleve. Om samhället självt skulle engagera sig för samma ändamål skulle det betyda väsentligt högre kostnader för stat och kommun än de anslag som nu utgår till folkbildningsarbetet. Jag vill peka på en viktig sak, nämligen att den uppsökande verksamheten kommer att ställa betydande anspråk på ökade personella och ekonomiska insatser från studieförbundens sida, om den skall lyckas. Det höjda statsbidrag som nu kommer att utgå möjliggör sådana insatser. För att få så fullgott resultat som möjligt av deltagande i vuxenutbildning är det viktigt att cirkelledarna har en pedagogisk utbildning, anpassad efter de vuxnas krav och studieförutsättningar. Flertalet föreläsare i den kommunala vuxenutbildningen saknar sådan utbildning. Däremot har ganska många cirkelledare inom folkbildningsverksamheten god vuxenpedagogisk utbildning. Mycket återstår dock att göra, och därför har några folkbildningsorganisationer sedan ett par år tillbaka startat en systematiserad ledarutbildning, som också inriktats på institutionella organ — AV centraler, bibliotek etc. Det förtjänar påpekas att denna service måste utvecklas i takt med vuxenutbildningens ökning och ges mottagarna på deras villkor. Radiooch television bör också i högsta grad engageras i vuxenutbildningen, gärna på samma förnämliga sätt som på andra utbildningsområden. Det har visat sig att det måste till starkt engagemang för att få äldre och lågutbildade att anmäla sig till kurser eller studiecirklar. Intresset finns på sina håll men däremot inte alltid initiativkraften. Låt mig ta ett exempel. Det konstateras bl.a. av Kommunalarbetareförbundets avdelning 25 och Skaraborgs läns ABF-distrikt, som tillsammans gjort en kartläggning av intresset bland cirka 3 000 medlemmar. En skriftlig enkät ger inte något särskilt bra resultat. Det vill till personliga kontakter. När man i Skaraborgs län sände ut särskilda studieformulär med posten var det bara 11 procent som svarade. Närmare 70 procent av dessa, 219 personer, sade sig vara intresserade av vuxenutbildning. Men det var de 2400 medlemmar som inte svarade som man satte i gång en särskild, uppsökande verksamhet för. Man utvalde erfarna studieoch folkrörelsemedlemmar för denna verk samhet och kontaktade genom dessa närmare 2 000 medlemmar personligen eller per telefon, och inte mindre än 1100 förklarade då att de gärna ville gå i någon kurs. Det gällde i största utsträckning sjukhuspersonal, och de ämnen man främst var intresserad av var samhällsfrågor, psykologi och språk. Jag är förvissad om att folkbildningsorganisationerna har stora förutsättningar att nå de grupper som vuxenutbildningen främst syftar till att söka engagera, och jag tror också att man når de bästa resultaten genom folkbildningsorganisationernas verksamhet. Slutligen några ord om kommunernas medverkan. Jag erinrar då om departementschefens skrivning i statsverkspropositionen, där det bl.a. står: »Jag vill betona att också kommunerna genom avsevärda ekonomiska insatser markerar = fortbildningsarbetets betydelse i vuxenutbildning och kulturliv. Det finns enligt min mening inte någon anledning att anta att den ökade statliga satsning på studiecirkelverksamheten, som förordas här, kommer att föranleda överväganden om minskade kommunala anslag. Snarare finns skäl anta att det kommer att uppfattas som en bekräftelse på folkbildningens betydelse och uppmuntra till ökade ekonomiska insatser.» Det är en positiv inställning som departementschefen där givit uttryck för, men jag ser med oro och förvåning att man på en hel del håll i kommunerna tyvärr har tagit de bidragshöjningar, som staten gjort, till intäkt för att rent av överväga en sänkning av nu utgående kommunala bidrag. Slår man i större utsträckning in på denna väg, blir statens satsning och goda initiativ ett slag 1 luften. Det blir en omfördelning av bidragen mellan stat och kommun men för folkbildningsarbetets del ingen ökning. Syftet med folkutbildningsreformen förfuskas och för stora grupper människor, för vilka reformerna avsåg att skapa en rättvisare situation i ut bildningssamhället, blir det en besvikelse. Jag hoppas att man på visst kommunalt håll tänker om i denna anslagsfråga och inte diskriminerar medborgargrupper som i högsta grad behöver en förbättring av sin utbildning. Det jag nu framhåller har jag starka belägg för, och jag vill inför kammarens ledamöter uttala den förhoppningen att vi riksdagsmän även på den kommunala fronten ser till att den förnämliga reform vi nu diskuterar förs i hamn. Det bör dock inte leda till att de ekonomiska förutsättningarna försämras på vuxenutbildningsområdet.
Herr talman! Jag vill göra ett litet förtydligande för den tidigare talaren herr Eskel, som slutade så tvärt att jag inte omedelbart hann begära replik. Herr Eskel gjorde mig, om också med försök till djup ironi, den stora hedern att in extenso citera några ord som jag fällt. De utgjorde ett försök till en ordlek, vilket tydligen undgick herr Eskel. Jag har misslyckats — jag skall försöka uttrycka mig bättre nästa gång.

Herr talman! Det mest positiva med den proposition som vi nu diskuterar är naturligtvis den klara inriktningen på de utbildningsmässigt mest missgynnade grupperna i vårt samhälle och på de organisationer, som hittills förmått göra de bästa insatserna på vuxenutbildningens område. Jag tänker då särskilt på de förbättringar som föreslås när det gäller det förhöjda studiecirkelbidraget för vissa grupper, det utökade timantalet för personlig rådgivning, stödet till de fackliga organisationernas utbildningsverksamhet och den försöksverksamhet som skall komma till. Men jag tror inte att jag är den enda — det har sagts förut här i debatten — som är medveten om att detta är bara en början och att det krävs väsentliga fortsatta och ökade insatser både när det gäller de resurser som satsas på denna verksamhet och när det gäller att utveckla innehållet i det som nu kallas vuxenutbildning. Det är inte så förvånande att vi även i den här viktiga jämlikhetsfrågan har mött motstånd från borgerligt håll, framför allt av principiellt slag från moderata samlingspartiet, som direkt har vänt sig mot de allra väsentligaste inslagen i den reform vi nu skall besluta om. Men jag tror att detta motstånd inte bara är principiellt betonat utan också i hög grad beror på att man på borgerligt håll saknar erfarenhet av de livsvillkor under vilka många vanliga människor lever. Jag tog en del av det som fru Sundberg sade som ett utslag av just bristande kunskaper; jag tänker då särskilt på hennes tal om den speciella heltidsutbildning som hon tydligen ville föra fram. Jag skall gärna ge fru Sundberg rätt i en sak, nämligen att det för många vuxna skulle vara en fördel om det för dem vore möjligt att bedriva studier på heltid. Det förutsätter emellertid att de ekonomiska och studiesociala frågorna är lösta och att barntillsynsfrågan också är löst. Det är de inte i dag för de vuxna. Det är en mycket liten grupp, bestående av ungdomar utan försörjningsplikt och av kvinnor utan barn i behov av tillsyn men med en man med så hög inkomst att familjen kan leva på den, som kan utnyttja den här typen av heltidskurser. För alla andra är det inte något alternativ. Jag vill gärna säga att jag ser det som en väsentlig fråga att vi får en sådan studiesocial reform, att heltidsstudier verkligen kan bli ett alternativ för vanliga människor. Än så länge är de inte det. De allra flesta män och kvinnor är av ekonomiska skäl hänvisade till deltidsstudier, och då skall man inte uttala sig nedlåtande om den typen av studier på grund av att vederbörande får lov att ta ett eller två ämnen i taget. I själva verket har dessa grupper mycket svåra problem — deras arbetsbörda är ofta alldeles för stor för dem. Det är många kvinnor — om vi skall uppehålla oss vid den speciella aspekt som fru Sundberg anlade — som tvingas välja deltidsstudier på kvällarna därför att de inte kan ordna barntillsynen. Och också bland dessa är det många som inte klarar av uppgiften därför att deras arbetsbörda och de svårigheter de har blir dem övermäktiga. Jag ser det som ett väsentligt reformkrav att vi får en kompelettering på den studiesociala sidan för att stödja dessa grupper. Men så länge vi inte har det är det inte något väsentligt problem att ta upp. Det kan inte hjälpa särskilt många människor, och det är viktigt att vi i stället satsar huvudparten av de rena utbildningsresurserna på de grupper som behöver vårt stöd i första hand. Herr talman! Detta var några kommentarer till vad som sagts här i dag. Jag har emellertid begärt ordet för att ta upp en speciell fråga, där jag menar att vi ytterligare behöver diskutera vad som skall göras. Det gäller grupper med olika former av handikapp, speciellt de s.k. socialt handikappade. Vi måste diskutera den vuxenutbildningsverksamhet som bör bedrivas bland dessa grupper och i vilken utsträckning de kan komma i åtnjutande av särskilda stödåtgärder. Det är på denna punkt man hyser ovisshet när man läser propositionen och utskottutlåtandet liksom departementspromemorian. Det har sagts att meningen med reformen är att nå ut till grupper som är alldeles särskilt missgynnade, som är i särskilt behov av utbildning och som man har lyckats dåligt med att rekrytera till utbildningen. Dit hör i stor utsträckning de handikappade — det har LOVUX visat på ett övertygande sätt. Man har där beskrivit vilka stora grupper med skiftande problem som det är fråga om. Det är människor med både fysiska, psykiska och sociala handikapp. Gemensamt för dem är att de varit underprivilegierade i utbildningshänseende ända till i våra dagar. De allra flesta med den här typen av handikapp har alltså vuxit upp under förhållanden där de har förmenats all form av utbildning som de skulle behöva. De är i dag i behov av mycket stora stödinsatser. Alldeles särskilt gäller det dem som är föremål för vård i slutna eller halvöppna anstalter. De tillhör vad jag skulle vilja kalla socialgrupperna 4 och 5, och en stor del av deras problem skulle man kunna komma åt genom utbildningsinsatser av olika slag. För deras del behövs både grundutbildning, yrkesutbildning och den allmänt folkbildande verksamhet, som folkrörelserna traditionellt har sysslat med och som syftar till att göra dem delaktiga av vårt kulturliv och vårt samhällsarbete. När man satsar på att bygga ut resurserna på detta område är det viktigt att det inte sker genom speciella, av de ansvariga vårdmyndigheterna anordnade utbildningsverksamheter, som ytterligare ökar dessa människors isolering. Det behövs en integrering med den vanliga skolan, med den vanliga yrkesutbildningen och arbetsmarknadsutbildningen och med folkrörelsernas bildningsverksamhet. Det behövs både för att de skall få sådana vettiga studieprogram som kan fungera i olika vårdinstitutioner, medan de vistas på anstalt, under perioder av frivård eller öppen vård och under perioder då de mera på allvar får klara sig utan särskilda stödåtgärder från samhället. Det behövs för att dessa grupper skall få kontakt med andra människor, det behövs därför att de skall få erfarenhet av de demokratiska arbetsformer vi har i samhället. De institutioner de har vistats på har tills nyligen varit och är ofta fortfarande präglade av auktoritära arbetsformer och dessa människor behöver använda sig just av studiecirkelns arbetsformer också för att stimuleras till ökad aktivitet. Detta är önskemål som de vårdade själva framfört men som också framförts av de myndigheter som är ansvariga på detta område. Folkrörelserna har hittills gjort betydelsefulla insatser i det avseende det här gäller, men resurserna har inte räckt till för vad man skulle behöva göra. Just nu händer mycket på detta område. Jag skall bara nämna några exempel. De som är intagna inom kriminalvården och ABF har tillsammans lagt upp s.k. frigivningskurser till att börja med inom Härlandafängleset i Göteborg, och denna verksamhet har spritt sig till andra fångvårdsanstalter. Det bedrivs också kursverksamhet bland narkotikaskadade grupper där också ABF har varit verksam, och det positiva har här varit att i denna verksamhet deltagit också personer utanför de slutna antalterna tillsammans med både intagna och vårdpersonal. Det finns ABF-distrikt där nu utbildningsbehovet vid alla slutna vårdanstalter systematiskt kartlägges, och man vill här få möjligheter att göra en insats — jag är själv praktiskt engagerad i sådant arbete. När jag läst propositionen och utskottsutlåtandet, har jag blivit oroad, ty jag tycker inte att dessa gruppers utbildningsbehov blivit beaktade på det sätt som avsetts i LOVUX. Jag är mycket medveten om den ganska snäva ekonomiska ram som gäller för vad som här kan göras och att det är viktigt att inte de resurser som finns splittras. Jag vill inte heller invända någonting mot den prioritering som här har gjorts, men jag vill ändå fråga, om det inte är möjligt att låta dessa grupper bli delaktiga i vad som redan nu kommer att göras inom ramen för vad som föreslås. Det är också angeläget att det satsas mycket på dessa grupper i framtiden och att de kommer med i den försöksverksamhet som nu skall bedrivas.

Herr talman! Jag kan inte underlåta att säga några ord i fråga om att känna till de grupper det här rör sig om. I Stockholm och Uppsala beräknar jag att för tio år sedan var tionde eller trettonde ungdom tog studenten. Jag bor själv i en kommun där år 1960, när den hade 5 000 invånare, icke en någonsin hade tagit studenten. Tala om socialgrupp 4 eller 5, men utbildningsmässigt, fru Dahl, är det landsbygden, alldeles särskilt den rena landsbygden, som har varit handikappad. När jag talar om heltidsutbildning gör jag det i medvetande om att det änns ungdomar som inte är mera än 1[8—19 år i dag — lika väl som 30—50 åringar och äldre — och som inte har fått mer än sexeller sjuårig folkskola. De skall konkurrera på arbetsmarknaden med dem som kommer från Uppsala eller Stockholm och har fått grundskoleoch gymnasieutbildning. Dessa ungdomar är det vi vill ge möjlighet till utbildning, och den utbildningen syftar till att de skall få sin grundskolekompetens som grund för vidare utbildning.

Herr talman! Fru Dahl inledde sitt anförande med att påstå att vuxenutbildningsreformen och särskilt denna proposition biträds under motstånd från de borgerliga oppositionspartierna, speciellt från moderata samlingspartiet. Moderata samlingspartiet får svara för sig självt, men det är i alla fall inte fråga om något motstånd från mittenpartierna. Vi har åtminstone sedan år 1963 bevisligen arbetat i denna kammare för en vuxenutbildningsreform.

Vi har också konstaterat, fru Dahl, att den vidgade vuxenutbildning som riksdagen fattade beslut om senast 1967 har medfört att utbildning efterfrågas av ganska unga människor och av sådana som redan har en god utbildning. Det är i och för sig bra, men det var inte i första hand dem som vi ville komma åt utan vi ville nå människor som var eftersatta i detta avseende. Personer med bristfällig utbildning har emellertid endast i ringa utsträckning sökt till denna utbildning. Det innebär att reformen inte har blivit det jämlikhetsfrämjande instrument som avsikten Det har nog brustit i information härvidlag. Därför har vi gått med på att medel ställs till förfogande för FÖVUX för en försöksverksamhet. Jag har ett par gånger poängterat att de ekonomiska resurserna bör vara så stora att FÖVUX verkligen kan göra en god insats. Så inte kan man väl påstå att man möter motstånd från oppositionspartierna. Och att vi kräver en samlad översyn av wvuxenutbildningsområdet genom en parlamentarisk kommitté kan väl inte vara något uttryck för ett motstånd mot reformen som sådan?

Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att herr Källstad tar avstånd från moderata samlingspartiets inställning i denna fråga — det blir ytterligare en av många frågor där det blir svårt för väljarna att veta hur ni skall bete er om ni till äventyrs skulle komma i ansvarsställning. Naturligtvis måste man fråga hur ni skall ställa er på denna punkt, ty det är nog inte särskilt många som tror mittenpartierna på deras ord, när de säger att moderata samlingsapartiet måste gå med på deras villkor eller låta bli att ingå i en eventuell borgerlig regering — så går det inte till i politiska sammanhang. Men den frågan får vi väl återkomma till i valrörelsen. Självfallet är det, fru Sundberg, viktigt att de ungdomar som bor i glesbygderna eller som av andra skäl i dag har svårt att tillgodogöra sig utbildningen nu får en sådan möjlighet. Men jag sade i mitt tidigare inlägg att de som i dag kan utnyttja heltidsstudier av denna karaktär är unga människor utan familjeförsörjaransvar och dessutom en mycket liten grupp gifta kvinnor utan vårduppgifter och med så god familjeekonomi att familjen inte är beroende av deras inkomster. Ingen annan kan utnyttja dessa studier, varken män eller kvinnor som är bundna av ett för För kvinnornas del är situationen speciellt svår. Det går nämligen ofta till på det sättet att de väljer en för kort utbildning och får ett för dåligt arbete medan de är unga. Sedan tar de hand om barnen, och om en kvinna i en vanliglöntagarfamilj skulle vilja tillägna sig denna form av vuxenutbildning bedöms hennes rätt att få något slags studiestöd eller omskolningsbidrag mot mannens inkomst. Därför får hon ingen studiehjälp. Hon får inte barntillsyn, eftersom barntillsynsplatserna inte räcker till för familjer av den typen. Hon måste förlägga sin utbildning till kvällstid. I många familjer är kvinnan dessutom nödsakad att förvärvsarbeta, vare sig hon vill det eller inte, av ekonomiska skäl därför att hennes inkomst behövs i familjen. Det leder ofta till att hon inte orkar med någon vuxenutbildning ens på kvällstid. Hon sitter då för all framtid fast i sitt låglönejobb. Jag anser verkligen att jag har grundade skäl för att påstå att heltidsutbildning av detta slag inte är något alternativ för de stora missgynnade grupperna i dag. Jag har uttryckt det önskemålet här liksom vid många andra tillfällen och jag vill gärna upprepa det att vi skall få en sådan studiesocial reform att det verkligen blir möjligt för dessa missgynnade vuxna att studera på samma villkor som ungdomarna.
Herr talman! Man skall inte bruka större våld än nöden kräver, men jag anser att fru Dahl — när hon kastar ur sig påståenden om hur de olika partierna tar emot reformer som görs — får finna sig i att det blir ett replikskifte. Fru Dahls påstående att oppositionspartierna skulle ta emot vuxenutbildningsreformen under ett visst motstånd får stå för hennes egen räkning. När det gäller det parti som jag företräder rekommenderar jag fru Dahl att titta tillbaka litet grand på utvecklingen på det här området. Då skall hon säkert finna att vår inställning ingalunda har varit präglad av något motstånd till utbildningsreformer i allmänhet och vuxenutbildningsreformer i synnerhet. Inom ett parti med en sammansättning som vårt har vi under årens lopp haft så kraftig känning av de problem som många människor haft att brottas med att det vore oss fullständigt fjärran att ha någon som helst avog inställning till reformer av det här slaget.
Herr talman! Det finns förvisso en rad fula blomster i fru Dahls ordsvall. Hon har, synes det mig, börjat valrörelsen redan. Ett av de fulaste blomstren var angreppet på moderata samlingspartiet med påståendet att vi skulle ha godtagit den här propositionen under motstånd. Vi har på vissa punkter haft motförslag, vilka är precis lika positiva och lika effektfulla, enligt vårt bedömande och efter många andras bedömande också, som regeringsförslaget. Jag skall fortsätta mina förtvivlade försök att vara litterär — jag misslyckades nyss — och be att få citera Havamal med en lätt travestering: »Ovis kvinna, kommen i sällskap, gör bäst i att tiga, ty ingen vet att hon ingenting vet, bara hon tiger still.»

Herr talman! Trots det senaste yttrandet måste jag säga ett par ord till fru Dahl. Jag vill bara klargöra hennes mening. Fru Dahl menar alltså att på grund av att det studiesociala stödet tyvärr fortfarande är så utformat, att kvinnas anhållan om stöd skall prövas gentemot makes inkomst, skall alla de hundratals eller kanske tusentals ungdomar avstängas vilka står i kö för att få en heltidsutbildning för grundskolekompetens. Jag kan inte tyda fru Dahls yttrande på något annat sätt. Vi har näm ligen en ständigt växande kö av huvudsakligen ogifta ungdomar som vill ha den utbildningen. Men nu är det alltså klarlagt att dessa ungdomar, på grund av att man inte löst den studiesociala frågan, inte skall erbjudas en tillfredsställande utbildning.

Herr talman! Jag skall varken genom litterära citat eller uttalanden om andra personers begåvningsstandard eller ens genom att vända vad som yttrats till något annat än vad som avsetts försöka argumentera i denna fråga. Mitt inlägg byggde på det väsentliga förhållandet, att man vänder sig mot de delar i regeringsförslaget som är absolut avgörande för det innehåll vuxenutbildningsreformen skall få. Det gäller alltså inte några betydelselösa detaljer utan de avgörande frågorna. Jag vill instämma i statsrådet Mobergs uttalande, att angreppen mot det förhöjda studiecirkelbidraget och mot satsningen på löntagarorganisationernas verksamhet är en utmaning mot arbetarrörelsen, och de upplevs också på det sättet. Jag har verkligen aldrig sagt, fru Sundberg, att dessa ungdomar skulle utestängas från utbildningsmöjligheter. Men det är också i detta fall oerhört viktigt var man satsar resurserna. Det är inte fråga om att låta bli att bereda ungdomar som varit missgynnade möjligheter till kompletterande utbildning. Men man bör se till att tyngdpunkten nu läggs på åtgärder som verkligen kan utnyttjas av de många människor som befinner sig litet högre upp i åldrarna och i en betydligt mer komplicerad social situation. De missgynnade i denna grupp är oerhört många fler än i ungdomsgrupperna.

Herr talman! I föreliggande utlåtande behandlas motion II: 378, vari vi hemställer om sänkt åldersgräns för deltagande i stasbidragsberättigad studiecir kel. Enligt gällande regler för det statliga stödet till studiecirkelverksamhet utgår bidrag för deltagare som har fyllt 14 år. Denna åldersgräns har ansetts rimlig med hänsyn till kraven på planmässighet och målinriktning i cirkelverksamheten. Det finns enligt vår mening ändå anledning att överväga en sänkning till 13 år av åldersgränsen för deltagande i bidragsberättigad cirkelverksamhet. Flertalet av de yngsta cirkeldeltagarna finns i musikcirklar och i cirklar i andra studieämnen med praktisk-estetisk inriktning. Inte minst med hänsyn till den begränsade tid som dessa ämnen har i grundskolans undervisning är det önskvärt att åtminstone alla elever på högstadiet får möjlighet att utveckla sina intressen och anlag på det estetiska området i den form som studiecirkelverksamheten ger möjlighet till. Här kan också nämnas alla de cirklar som anordnas i bibelkunskap. För en sänkning av åldersgränsen talar utöver det nämnda dels den tidigare allmänna mognaden hos dagens ungdom, dels det faktum att ungdomarna börjar i högstadiet i 13-årsåldern. Att låta åldersgränsen för statsbidragsberättigad studiecirkel sammanfalla med åldern för inträde på högstadiet anser vi vara väl motiverat. Därför vill jag yrka bifall till motion II: 378.

Herr talman! Jag skall endast beröra den fråga som gäller statsbidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Det har tidigare sagts att vi talat mycket om jämlikhet här på förmiddagen. Då var alla med om att vi borde verka för jämlikhet. Det gick bra så länge det bara var fråga om att prata om denna jämlikhet. Här har vi ett tillfälle att i konkret handling medverka till att skapa jämlikhet. Men då är det stopp, då vill inte moderaterna vara med i det här sammanhanget, trots att det var moderater uppe i jämlikhetsdebatten på förmiddagen och försökte tala sig varma för jämlikhet. Jag vill något kommentera detta enligt min mening mycket märkliga aktstycke som reservationen 1b till statsutskottets utlåtande nr 107 utgör. Statsrådet Moberg har sagt att denna reservation är en utmaning mot löntagarorganisationerna. Jag skulle vilja säga att den är en oförskämdhet mot dem. Det kan jag säga såsom verksam inom en av de större löntagarorganisationerna. Man talar om att statsbidrag till denna verksamhet skulle innebära en splittring. Det vore väl synd, låt oss koncentrera oss på den kommunala vuxenutbildningen och på studieförbunden, säger man. Javisst, man vill inte splittra bidragsgivningen, men man vill splittra verksamheten för dem som skall få denna vuxenutbildning. Det måste nämligen bli följden av det hela när man menar att de, som går på LO-skolorna, TCO skolan eller över huvud taget skolor inom den organisation de tillhör, skall kunna få endast den fackliga utbildningen där. Till den skall det ges statsbidrag, men undervisning i svenska och matematik skall man gudbevars få genom den kommunala vuxenutbildningen eller genom studieförbunden. Det är också så att de då med största säkerhet blir hänvisade till att genomgå denna utbildning på kvällstid i stället för att de som har denna låga grundutbildning på dagtid får tillgodogöra sig fortsatt grundutbildning samtidigt med den fackliga utbildningen i den studiemiljö som dessa kursgårdar erbjuder. Jag tycker alltså att splittringen går ut över dem som skall få denna utbildning enligt denna moderata reservation. Sedan kommer det verkligt intressanta i denna reservation, där man talar om den fackliga utbildningen. Goda fackliga kunskaper — se det skall inte bara löntagarorganisationernas medlemmar ha, utan det skall alla arbetsmarknadens parter ha. Det är ett behov som man också har hos Arbetsgivareföreningen i detta sammanhang. Det är en enorm skillnad mellan dem som är medlemmar i Landsorganisationen eller TCO och dem som är anställda på Arbetsgivareföreningen eller dess företag. De senare är ju människor — låt oss kalla dem funktionärer för att ta en demokratisk, enhetlig titulatur — som fått del av den av samhället bekostade utbildningen. De är i de flesta fall samhällsvetare, de är jurister, de är civilekonomer. Det är här som moderaterna visar sin jämlikhet. Statsbidraget skall också utgå till utbildning för dessa människor som redan fått del av en statlig utbildning. Jag tror att moderata samlingspartiet är mycket okunnigt om hur den fackliga utbildningen fungerar. Eftersom jag känner till LO närmast vill jag ge några upplysningar till herr Nordstrandh och de andra som talat för denna reservation. Vi har inom LO cirka 1,6 miljoner medlemmar. Vi har i runt tal 80 000 människor som är ledamöter av styrelser av något slag. Vi har ca 30 000 människor som är skyddsombud. Det stora flertalet av dessa människor har den sexeller sjuåriga folkskolan. Kostnaderna för den utbildning som bedrivits inom LO:s centrala verksamhet belöpte sig 1968 till 15,8 miljoner kronor. Det är alltså kostnader som organisationen själv har tagit på sig och som medlemmarna betalar via sina medlemsavgifter. Det var ganska naturligt att LO-kongressen 1966 efter en motion från Fabriksarbetareförbundet beslutade att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära ett statligt stöd till denna verksamhet, som har pågått i årtionden. Det gjorde man i november 1967, och vi fick år 1969 promemorian nr 4 med förslag till statligt stöd till löntagarorganisationerna. Det sägs i reservationen, såsom har citerats här tidigare många gånger, att det knappast kan vara en primär uppgift för löntagarorganisationerna att täcka bristerna i grundutbildningen. Det är riktigt att detta finns med på schemat i dessa sammanhang, men jag vill här i korta drag redovisa vilka som är huvudämnen exempelvis på en tre månaders facklig kurs på någon av LO skolorna. Huvudämnena är nationalekonomi, samhällskunskap, socialpolitik, statsoch kommunalkunskap och socialpsykologi, och vidare bedrivs viss elementär färdighetsträning i svenska och matematik. Det är också värt att notera hur den kursverksamhet fungerar som Svenska arbetsgivareföreningen bedriver och som moderaterna också vill lämna statsbidrag till. Deltagarna är anställda i företagen. De får ofta en vidareutbildning i sitt yrke, och den utbildning de får av Svenska arbetsgivareföreningen bekostas helt och hållet av företagen. De får kursavgiften betald, de får traktamenten och de får lön under utbildningstiden. — Det är till en sådan verksamhet som moderata samlingspartiet vill att det skall utgå statsbidrag. Jag har velat fästa kammarens uppmärksamhet på dessa orimligheter. Jag vill upprepa vad jag började med: ett avslag på propositionen i vad avser statsbidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet vore en oförskämdhet.

Herr talman! Efter några års erfarenhet av den kommunala vuxenutbildningen och många års erfarenhet av vuxenutbildning har man dess värre nödgats konstatera, att man med de existerande formerna inte lyckats i tillfredsställande grad nå människor med bristfällig och otidsenlig grundutbildning. Propositionen 35 koncentrerar sig i hög grad på hur man skall kunna överbrygga klyftorna mellan dem som haft förmånen att gå igenom en nioårig grundskola eller mer och de äldre som fått nöja sig med sex års folkskola eller kanske rent av mindre. Det är säkerligen en riktig bedömning att studiecirklarna med sina flexibla arbetsformer har stora möjligheter att.attrahera de grupper man hittills inte har nått. Det föreslås därför i propositionen att tilläggsbidrag skall utgå till studiecirklar i svenska, engelska, matematik och samhällskunskap på en nivå som svarar högst mot grundskolans årskurs 9, vilket innebär att man erbjuder ett för vissa lågutbildade förhoppningsvis lockande alternativ till motsvarande kurser i den kommunala vuxenutbildningen. Det är i och för sig en riktig tanke. Här uppstår emellertid en jämlikhetsfråga som propositionen har förbisett. Den kommunala vuxenutbildningen är avgiftsfri för eleverna. Ofta ges också kommunala bidrag till läromedel.

Dessa elever får däremot betala en avgift, även om den ofta inte är så stor. Detta anser jag principiellt felaktigt. I motion nr II: 1250, som jag tillsammans med andra står bakom, har hemställts att Kungl. Maj:t skulle låta utreda och framlägga förslag till åtgärder så att samma ekonomiska villkor skall gälla för elever i dessa grundskolekurser, vare sig de anordnas i den kommunala vuxenutbildningens eller i studiecirkelns form. :- Utskottet avfärdar denna jämlikhetsfråga på några få rader. Formuleringarna i dessa rader finner jag förvånande. Utan närmare belägg för påståendet hävdar man att motionens förslag skulle medföra »långtgående ekonomiska konsekvenser». När vi införde den obligatoriska grundskolan år 1962, vilken i stort sett har kommit alla elever födda efter 1955 till godo, anförde man inte ekonomiska konsekvenser som ett hinder för reformen. Inte heller framfördes den synpunkten beträffande den frivilliga kommunala vuxenutbildningen. För den ganska stora skara lågutbildade, som man nu med rätta ömmar för och söker locka till en visserligen begränsad men nödvändig komplettering av en bristfällig grundutbildning, anför man däremot ekonomiska omständigheter som skäl mot en jämlikhetsreform. Utskottet hävdar också på dessa få rader att den principiella gränsdragningen mellan den kommunala vuxenutbildningen och studiecirklarna hindrar att man ger elever med samma mål ekonomisk likställighet. Propositionen har klart skilt ut några av bildningsorganisationernas kurser, som — såvitt jag har förstått propositionen rätt — skall tjänstgöra som ett alternativ till den kommunala vuxenutbildningen, vilken visat sig inte kunna nå alla dem vi vill nå. Om vi i det här samhället kommit därhän, att principer går före individer och vi inte ens kan utreda om ett rättvisekrav går att tillgodose, då kan jag bara säga att det är illa, mycket illa. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion II: 1250. Herr Wennerfors har aktualiserat en annan jämlikhetsfråga i motion II: 1257, nämligen vuxenutbildningsmöjligheterna i glesbygden jämfört med dem i tätorterna. För att spara tid har han avstått från att yttra sig i denna debatt, men jag vill med några få ord beröra hans motion. Den innehåller nämligen många intressanta uppslag till åtgärder, och den avslutas med en hemställan att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om särskilda åtgärder för att stimulera till ökade vuxenut bildningsinsatser i glesbygdsområdena; en som jag ser det mycket angelägen hemställan. Utskottsmajoriteten har emellertid funnit läget ganska gott. Jag finner därför skäl, herr talman, att även yrka bifall till motion II: 1257. Slutligen, herr talman, hoppas jag att jag lyckats undvika att späcka mitt anförande med diverse invektiv om t.ex. socialdemokratiska partiet. Sådana utfall förefaller ha varit framträdande ingredienser i debattinläggen från det hållet i denna viktiga fråga. Jag hoppas att några av kammarledamöterna är tacksamma för den underlåtenheten från min sida.

Herr talman! Jag har vid det utlåtande som vi nu behandlar fogat en blank reservation.

Åtskilligt av det som kommittén förordat återfinns inte i propositionen, och jag har därför velat något beröra den problematik med vilken vi arbetade inom musikutbildningskommittén. Kammaren har i dag ägnat mycken tid åt jämlikhetsoch vuxenutbildningsfrågor. I musikutbildningen ligger såväl jämlikhetsfrågor som frågan om vidareutbildning för vuxna men framför alit problem beträffande ungdomsutbildningen.

Men vi skulle säkert finna det ganska dystert med ett samhälle där det inte skulle förekomma musik. Jag skulle tro att praktiskt taget samtliga kammarledamöter skulle svara ett obetingat nej på frågan, om de kunde tänka sig ett samhälle utan musik. Men om man accepterar musiken som en väsentlig del i vår kulturella verksamhet, måste man också acceptera att det finns yrkesmän som utövar denna verksamhet. Det är därför som jag tror att det är av betydelse om man ändrar attityden till dessa människor och uppfattar dem som yrkesmän bland andra yrkesmän. Då kanske vi kan få en diskussion om deras berättigade krav på utbildning på samma sätt som när det gäller andra yrkeskategorier i samhället. När vi inom utredningen diskuterade dessa spörsmål stod det tämligen klart för oss att man måste bedöma musikeryrket som ett yrke bland andra yrken. Men det är ju så med musikeryrket att den som skall ägna sig åt det måste, i motsats till andra yrkesutövare, börja i mycket unga år; före tioårsåldern bör man ha möjlighet att ta det första stegen på musikutbildningens väg. Därför är enligt min mening den kommunala musikskola som har utvecklats i en del kommuner mycket betydelsefull. Jag skall inte nämna några namn, även om vi under utredningens gång hade tillfälle att besöka flera av de kommuner där man på ett förtjänstfullt sätt byggt upp kommunala musikskolor. Det är där grunden läggs till den kommunala musikutbildningen. Vi menade inom utredningen att man måste försöka få en utbildningsgång där varje stadium glider över i nästa, så att kompetensen hos dem som genomgår utbildningen stegras undan för undan. Vi kom också tämligen snart underfund med att det på det s.k. gymnasiala stadiet rådde en enorm brist på utbildningsmöjligheter. Det bedrevs en viss musikutbildning vid Framnäs folkhögskola, vid Folkliga musikskolan Ingesund och på några andra ställen, men det var ingalunda tillräckligt med hänsyn till föreliggande behov. Då det gäller den kommunala musikskolan upprätthålls huvudmannaskapet i vissa kommuner av en skolstyrelse, medan det i andra kommuner finns speciella styrelser för denna skolform. I en del kommuner saknar man kommunal musikskola. Vi har kunnat konstatera att de rika kommunerna har väl ordnat i det här avseendet, under det att de fattiga kommunerna saknar kommunal musikskola. Här möter man alltså ett jämlikhetsproblem för barnens del. Musikbegåvningarna finns nämligen inte enbart i de rika kommunerna, utan också i de fattiga, och de blir där ställda i strykklass om det inte kan införas en kommunal musikskola över hela fältet. Vi har inom kommittén varit medvetna om att realiserandet av en sådan tanke skulle medföra betydande kostnadsökningar. Därför har vi föreslagit att kostnaderna skulle trappas av under en tioårsperiod, så att man lättare skulle kunna skaffa de medel som erfordras för att genomföra denna grundläggande utbildning för de ungdomar som i framtiden skall bli yrkesverksamma på musikens område. Tyvärr har departementschefen inte tagit upp den delen i propositionen, men där nämns att en särskild kommitté skall tillsättas, som skall se över utbildningen inom den gymnasiala musikskolan. Jag förutsätter att de som skall utföra den översynen kommer till samma resultat som vi, nämligen att den som skall utbildas till musiker måste börja i mycket unga år. Det är därför nödvändigt att man bygger ut den kommunala musikskolan och ger de musikstuderande ungdomarna samma chans till yrkesutbildning som andra ungdomar. Jag nämnde att vi tämligen snart blev medvetna om att det även på det gymnasiala stadiet förelåg en brist i musikutbildningen. Vi utarbetade därför ett förslag till en fackskola med många olika musiklinjer, och vi räknade med att den som genomgick den fackskolan skulle kunna bli yrkesverksam. Vi hade då baserat våra bedömningar dels på att den kommunala musikskolan skulle rustas upp ordentligt och ges ett fördjupat innehåll, dels på att fackskolan skulle bli en yrkesskola, där tyngdpunkten i undervisningen lades på det område inom musiklivet som man avsåg att utbilda sig för. Enligt de beräkningar som vår expertis gjorde skulle man till denna fackskola kunna förlägga mycken utbildning som för närvarande förekommer vid högskolorna, exempelvis militärorkestrarnas musikutbildning, orkesterutbildning, körutbildning m.m. De som genomgick fackskolan skulle med den utbildning som de hade fått kunna bli yrkesverksamma. I propositionen framhålles att eleverna inte skulle få en sådan utbildning att de kunde bli yrkesverksamma. Även utskottet har anslutit sig till departementschefens resonemang i detta avseende. Jag vill personligen göra en erinran mot de betraktelsesätt som Här byggs upp. Man utgår ifrån att den gymnasiala utbildning som nu skall komma till stånd endast skall bli en förberedelse för fortsatt musikalisk utbildning men att den inte skall ge slutlig kompetens för bestämda yrken eller yrkesområden. Jag vill ifrågasätta om inte de ungdomar som väljer en yrkesutbildning också har rätt att begära, att de skall erhålla en utbildning som ger underlag för yrkesverksamhet. Det är klart att solister, konsertmästare o.s.v. inte kan få en fullständig utbildning på detta stadium, men det hade vi heller aldrig avsett. De skulle fortsätta vid musikhögskolan för att där skaffa sig sin topputbildning. De vanliga orkestermusikerna skulle det emellertid finnas förutsättning att ge en fullgod utbildning. Kommittén tog också upp ett annat problem i anslutning till den gymnasiala utbildningen, nämligen frågan om musiklärarutbildning för grundskolans lågoch mellanstadium. Vissa remissinstanser ansåg att det förslag som framlades inte skulle leda till en verklig lärarutbildning. Det avsåg en treårig gymnasial utbildning och ovanpå den ett år vid lärarhögskolan, alltså sammanlagt en fyraårig utbildning. När vederbörande genomgått denna skulle de befinna sig ungefär i 20-årsåldern. Jag tror inte att man med någon större kraft kan, såsom vissa remissinstanser har försökt, hävda den meningen, att de skulle vara alltför unga för att tjänstgöra som lärare. Man bör också erinra sig att det på detta område råder en betydande brist i dag. När man utbildar lärare får man därför lov att utbilda dem för det stadium på vilket de skall bedriva undervisning. Vi siktade till att täcka det behov som förelåg såväl i de kommunala musikskolornas som på grundskolans lågoch mellanstadium. Dessutom räknade vi med att det frivilliga musiklivet skulle kunna få ett stöd i sin verksamhet.

Musikutbildningskommittén förordade även upprättandet av utbildningslinjer för pianostämmare och för anställda i musikaffärerna. Särskilt för den senare gruppen föreligger utan tvivel ett betydande behov av utbildning. Jag har själv erfarenheter på den punkten — då jag besökt musikaffärer och försökt få råd har jag i vissa fall mött en skrämmande okunnighet om de varor som skall säljas till allmänheten. För en hel del andra grupper behövs också utbildning. Detta fält är ännu ganska oplöjt, och kommittén menade därför att den gymnasiala utbildningen borde ges en tillräcklig bredd. Å andra sidan har vi liksom Kungl. Maj:t i propositionen räknat med att man i begynnelsen skall ha en försöksutbildning. I propositionen anger man emellertid nu en lägre målsättning för utbildningen, och jag vill därför aktualisera ytter ligare en jämlikhetsfråga.

När vi byggde upp läroplanerna för de olika stadierna utgick vi från att man skulle kedja utbildningen så att eleverna på ett naturligt sätt kunde gå från ett lägre till ett högre utbildningsstadium och hela tiden få en fördjupad utbildning. Tyvärr verkar det som om denna tankegång icke skulle ha accepterats. Om man nu bygger upp den gymnasiala utbildningen, bör man väl ändå eftersträva att de som går den linjen får den utbildning som de tror att de skall få. Med den uppläggning som här sker blir det en bättre sorts yrkesorientering. Den ger inte den fördjupade utbildning som man har rätt att kräva när man genomgår en skola. Det är möjligt att det är en gammalmodig ståndpunkt och synpunkt att den som genomgår en utbildning också skall lära sig någonting. Det kanske är så att man numera enbart genomgår utbildning utan att tillägna sig något större vetande på området. Vi hade räknat med att på detta sätt kunna skala av högskolan åtskilligt av den utbildning som där bedrivs i dag och på så vis göra högskolan till en verklig högskola. När vi planerade musikutbildningen utgick vi från den utbildningsgång som är accepterad på andra områden. Låt oss ta exempelvis ingenjörsutbildningen. Där har man de olika stadier som representeras av läroverksingenjören och civilingenjören. Vi menade att den yrkesgrupp det här gäller borde behandlas på samma sätt, ty principiellt är det ju ingen skillnad på utbildningen, även om det gäller ett annat område. Därför förutsätter jag att den utredning som nu skall se över det hela ordnar skarvarna på sådant sätt att musikutbildningen i Sverige kommer i nivå med den utbildning som äger rum i andra länder. Vi hade inom utredningen tillfälle att göra studier i fråga om den utbildning som förekommer vid åtskilliga konservatorier i såväl Tyskland som Danmark, Tjeckoslovakien och andra länder. Där offrar man mycket på att ge eleverna en verklig yrkesutbildning. Ett annat problem som vi också stötte på rör kyrkans område. Det finns i dag fler utbildade kyrkomusiker än de som tjänstgör. Om alla utbildade tjänstgjorde, skulle det i dag inte förekomma några vakanser. Här stöter vi bl.a. på problemet med de s.k. skolkantorerna. Det har visat sig att intresset för denna utbildning är i starkt avtagande. I dag är ett betydligt antal av dessa tjänster vakanta och besatta med vikarier. De barn som går i dessa skolor har rätt att kräva att de får en ordinarie lärare, men så länge man behåller det nuvarande systemet går det inte att uppfylla detta önskemål. Därför förordade vi en organisation, där man i takt med pensionsavgångarna ersatte skolkantorstjänsterna med ordinarie lärartjänster av vanlig typ för att på så vis kunna avveckla ett system som ändock håller på att avveckla sig självt. När man nu säger att vi måste avvakta kyrka—Sstat-utredningen, så tror jag ingalunda att det är ett hållbart argument. Detta är ett skolproblem i minst lika hög grad som — om inte i högre grad än — ett kyrkomusikaliskt problem. Därför anser jag att man nog bör titta litet allvarligare på detta avsnitt. Det är ju inte lämpligt att ha några hundra tjänster vakanta på grund av att man har en organisation som tiden gått förbi. Herr talman! Det skulle finnas åtskilligt mer att säga i detta ämne, men jag skall inte tynga kammaren med ytterligare synpunkter.

Herr talman! Jag har inget yrkande.